Herr talman! Det är intressant att notera den förändring som har skett av vänsterpartiet kommunisternas politik. Numera visar man större omsorg om jordbruket. Kanske är det John Anderssons förtjänst, och för det skall han inte klandras utan hedras. På John Anderssons direkta fråga skulle jag vilja svara att det inte är andelen 40-60 eller 60-40 som i sig är avgörande för om vi skall kunna odla all mark, utan det är vad som skrivs av den utskottsmajoritet som John Andersson står bakom, nämligen att stödet skall utvärderas. Såvitt jag förstår skall det finnas bara under en femårsperiod och jordbrukarna skall åläggas att aktivt verka för att statens kostnadsandel skall försvinna. Detta innebär, John Andersson, prispress och nedläggning, om jordbruket självt skall stå för den ifrågavarande delen, hålla landskapet öppet och klara de regionalpolitiska åtgärderna, vilket inte är rimligt. Det är det här som alltså leder till nedläggningar. John Andersson sade att en centerpartistisk jordbruksminister tafsade på livsmedelssubventionerna. Om John Andersson med ordet ”tafsa” menar ”minska” förstår jag honom bättre. Det är riktigt att livsmedelssubventionerna minskades under vår tid. Jag tycker nog att detta var hederligare än den kohandel som vpk gav sig in på hösten 1982, när man för att hjälpa socialdemokraterna att höja momsen med ett par procentenheter fick 600 milj.kr. i ökade livsmedelssubventioner. Denna höjning av momsen gjorde ju betydligt mer i ökad kostnad för familjer med låga inkomster och barnfamiljer än vad de ökade livsmedelssubventionerna hjälpte. Bara ni väl hade hjälpt regeringen genom att trycka på ”rätt” knapp tog man ju bort livsmedelssubventionerna. John Andersson kommer säkert ihåg hur landets statsminister stod här och utnämnde Lars Werner till stjärngosse i bondtolvan och hur glad statsministern var över att lille Kalle nu kunde äta ost på sin smörgås även i fortsättningen. Men den glädjen försvann, för regeringen tog ju bort de 600 miljonerna inom ett år. Det är litet farligt att kasta sten när man sitter i glashus, John Andersson.
Herr talman! John Andersson uppträdde som en försmådd friare i förhållande till de tre icke-socialistiska partierna. Det framgick att han inte hade fått löfte om någonting. Får jag fråga John Andersson: Vilka inviter fick vi om att vara med på en höjning av Norrlandsstödet? Det var väl så att det faktiskt erbjöds en brudgåva till John Andersson med hänsyn till att det fanns motioner från vpk som vi stödde. I ett läge då vpk har motioner som vi stöder blir partiet plötsligt intressant för socialdemokraterna att göra affärer med. Jag vill påminna John Andersson om förra årets utskottsarbete och riksdagsbeslut när det gäller Norrlandsstödet. Regeringen agerade då som om det inte skulle bli någon höjning. Vi föreslog en höjning. Och så småningom fick vi ytterligare krafter som stödde vårt förslag. Socialdemokraterna har handlat på liknande sätt i år. Och på grund av vissa politiska omständigheter i utskottet har John Andersson fått socialdemokraterna med sig. Får jag fråga John Andersson: Varför då inte samtidigt tillförsäkra Norrlandsstödet PM-indexuppräkning för varje år i stället för det litet diffusa talet om årliga uppräkningar, vilka vi ju vet väldigt litet om?
Herr talman! Av John Anderssons anförande framgår att majoriteten på vissa väsentliga punkter är så pass bred att den omfattar alla riksdagspartier. Det tycker jag är bra. Det finns dock andra punkter som vi ser litet annorlunda på. John Andersson frågade hur jag skulle ha det beträffande Norrlandsstödet. Han sade att jag inte missunnade Norrland när vi yrkade pengarna. Nej, det gjorde vi inte. Men jag beklagade att uppgörelsen med socialdemokraterna var sådan att det blev Sveriges jordbruk totalt sett som fick betala för det ni hade för er. Vi har svårt att begripa den skrämselhicka som kommunister får om de plötsligt — låt vara att de är ovana vid det — någon gång får majoritet. Då får man fart på sig. Det var intressant att notera att det inte går att bygga några uppgörelser som möjligen kan komma nära era ståndpunkter, för då flyr ni fältet — det har vi lärt oss nu. Jag vill också peka på den märkliga vokabulär som man har i det kommunistiska kansliet. Användningen av handelsgödsel kallas t.ex. manipulerad jordbruksproduktion. Jag uppfattar det som ett negativt värdeladdat uttryck, och följaktligen är ni emot tillförsel av växtnäring som inte kommer från den naturliga gödseln. Är det på det sättet? Skadeverkningarna av naturlig gödsel är för övrigt precis lika stora som för konstgödsel. Hur ser John Andersson på gödselanvändningen över huvud taget? Har John Andersson någon uppfattning om hur svenskt jordbruk skulle ha kunnat uppnå de resultat som det har gjort om det inte hade funnits de krav — jag vill inte säga att de varit helt omotiverade — som jordbruket hela tiden har haft när det gäller kloka investeringar, skicklig användning av modern maskinteknik, handelsgödsel och andra preparat? Den omständigheten att vi för tillfället har en överproduktion skall vi inte betrakta så kortsiktigt att vi anser det vara en olycka och följaktligen börjar lägga oss till med ett annat synsätt. Det är väl bättre att vi talar om saken precis så som den är och att vi försöker lära Sveriges bönder att felaktig gödselanvändning, i den mån sådan förekommer, skadar. Felaktig användning skall vi vända oss emot. Till slut ett par ord om områdesindelningen för prisstödet. Vore det inte skäl, John Andersson, att fundera över den ståndpunkt som majoriteten har intagit? När det rådde enighet i utskottet om att viss översyn borde ske, sade ni mycket ologiskt: Vi sätter bestämmelserna i kraft. Samtidigt bad ni lantbruksstyrelsen se över galenskapen. Vi reservanter har valt den enligt vår mening mer logiska metoden att först se över bestämmelserna och därefter sätta dem i kraft.

Herr talman! Jag vill säga direkt till Arne Andersson i Ljung, innan jag glömmer bort det, att han har dragit en helt felaktig slutsats, när han tror att jag med manipulationer menar handelsgödsel. Jag tänker på stråförkortningsmedel och andra medel med vilka man manipulerar växten för att få en ökad skörd. Anders Dahlgren och jag är ganska överens om att nedläggning av åkermark inte är ett program för ett samhälles livsmedelspolitik. Det skall utvärderas efter fem år. Jag tror inte att vi behöver vänta fem år utan att det redan nästa år finns anledning att återkomma med olika förslag. Jag tror att vi får den händelseutvecklingen, eftersom det saknas väldigt mycket i det här förslaget. Det har man delvis erkänt i propositionen, eftersom man ytterligare skall utreda en hel del frågor. Jag tror som sagt att vi får anledning återkomma. I fråga om matsubventionen var det ju så när det gäller den uppgörelse som Anders Dahlgren talade om att vi fick 600 miljoner. Regeringen tog sedan på eget bevåg bort de miljonerna. Sålunda faller inget ansvar på oss — det måste ligga helt på regeringen. Däremot var det ju Anders Dahlgren som började minska dessa subventioner. Därför tycker jag inte att ordspråket att man inte skall kasta sten när man själv sitter i glashus kan tillämpas på mig i detta sammanhang. Arne Andersson tog upp Norrlandsstödet och undrade varför vi inte kunde , gå med på reservanternas förslag. Men, snälla Arne Andersson, ni hade ju gjort upp med socialdemokraterna i livsmedelskommittén om fördelningstalet 40-60. Det fanns med i er partimotion, som togs upp till utskottsbehandling. Det som vi förhandlade fram med regeringssidan var ju ett tillmötesgående även gentemot moderaterna. Någon konsekvens måste det väl ändå vara, om vi skall försöka att allvarligt diskutera jordbrukspolitiken. Börje Stensson efterlyser inviter. Vi springer inte omkring i det här huset och gör inviter till de andra partierna. Vi utgick ifrån behandlingen i utskottet, där folkpartiet inte ställde upp för motionsyrkandet om ytterligare 80 milj.kr. till Norrlands jordbrukare. Så enkelt är det.

Herr talman! Vid behandlingen i utskottet av proposition 166, som ligger till grund för det utskottsbetänkande som nu diskuteras, hoppades vi från socialdemokraternas sida på en stor enighet om de mest väsentliga delarna i propositionen. Denna förhoppning grundade sig på att propositionen, med undantag för smärre kompletteringar, följde livsmedelskommitténs av en bred majoritet framlagda förslag. Det var med mycket stor förvåning som vi i utskottet konstaterade att det där inte fanns någon bred majoritet av socialdemokrater, moderater och folkpartister motsvarande den som hade funnits bakom livsmedelskommitténs förslag. Arne Andersson i Ljung kritiserade oss och vpk för att vi skulle ha medverkat till att förhala behandlingen av detta ärende. Jag måste med anledning därav till Arne Andersson ställa frågan om han inte själv är medskyldig till denna förhalning. Inte ens under motionstiden i anslutning till propositionen kunde Arne Andersson redogöra för den ställning som han sedan intog i utskottet. Självfallet tar det litet tid när man tvingas arbeta under ändrade förutsättningar. Men, herr talman, med tanke på de borgerliga partiernas tidigare agerande i andra frågor är det väl ändå inte så förvånande att vart och ett av de tre borgerliga partierna nu intar en helt annan ställning än den man lade fast för mindre än ett halvt år sedan. Genom att moderaterna och folkpartiet gick ifrån sitt ställningstagande i livsmedelskommittén, i första hand i frågan om fördelningen av kostnaderna för spannmålsöverskottet, var det för oss naturligt att ställa frågan vad som har hänt inom jordbruket och som har gjort att det underlag på vilket livsmedelskommittén tog ställning inte längre var aktuellt för moderaterna och folkpartisterna. Från vår sida kunde vi inte finna att något som inte tidigare varit känt hade tillkommit. Därför kan vi i praktiskt taget alla större delar ställa oss bakom propositionen. När Anders Dahlgren här talar om den stora opinion som demonstrationståget var uttryck för och om missnöjet på jordbrukarhåll kan man undra vilken ställning ni själva har intagit. Av de 39 reservationer som de tre borgerliga partierna har fogat vid utskottsbetänkandet är ni överens om två. Det skulle vara bra för jordbruket om ni, för den händelse att ni eventuellt skulle få majoritet i kammaren och även fick uppdraget att bilda regering, något ville ange vilken jordbrukspolitik ni då skall föra. Vad är det för trygghet ni skall erbjuda jordbruket? Ni kan inte säga något om det. Arne Andersson sade att det kännetecknande för moderaternas politik var att den skulle vara ”restriktiv, med reglerande inslag”. Jag har läst era motioner, Arne Andersson, och de innehåller till största delen krav på ytterligare restriktioner. Dessa gäller importen av lupinfrö, begränsning av importen av vissa köttprodukter och en mycket hård styrning och reglering av förhandlingssystemet. Det är bara några av de saker som Arne Andersson tar upp — det finns många fler, som jag av tidsskäl skall avstå från att nämna. Dessutom står ni bakom de förslag som vi socialdemokrater i tre reservationer har vänt oss mot. Ni står visserligen eniga bakom dem i dag, men vi vet inte vad som händer när beslutet om prisregleringen skall fattas. Då kanske ni spricker också i den frågan. Herr talman! Jordbrukspolitiken berör mycket omfattande och svåra frågor. Väsentligt är att vi kan forma ett förslag som inte bygger enbart på jordbrukets förhållanden utan mera på hela kedjan från producenter till konsumenter, så att vi får en enhetlig livsmedelspolitik. I denna skall även konsumenternas krav på livsmedelskvalitet framkomma mer än vad som hittills har varit fallet. Detsamma gäller kraven på miljöhänsyn och på minskning av användningen av farliga kemikalier. Även om man i propositionen inte har utformat alla detaljer på de olika områdena, anger den en väg som innebär att vi nu kan fastlägga riktlinjer för en livsmedelspolitik vilken — som jordbruksministern uttryckt det — kan mötas med förtroende av såväl producenter som konsumenter. Det är många frågor som återstår att lösa, och i vissa måste man kanske omforma sitt ställningstagande. Låt oss följa den inriktning som regeringen ger uttryck för i propositionen, så kan vi återkomma senare och lösa de frågor som återstår. Det finns många svåra problem inom jordbruket, och det har vi i utskottet försökt att ta hänsyn till när vi utarbetat betänkandet. Genom problemen med det stigande livsmedelsöverskottet, ökade bidrag till regleringskassorna för subventionering av exporten och ökade producentkostnader befinner sig många nystartade jordbruksföretag, särskilt under senare år, i en svår ekonomisk situation. Det är framför allt problem för jordbruket i de norra delarna av vårt land, där man kräver speciella insatser. Det här är frågor som vi i utskottet har tagit särskild hänsyn till. Genom att vpk släppte sitt krav på procentuell fördelning mellan näring och samhälle när det gäller kostnader för spannmålsöverskottet och anslöt sig till det socialdemokratiska förslaget, som också var majoritetsförslag i livsmedelskommittén, innebärande att samhället svarar för 40 96 och näringen själv för återstående del, fick vi utrymme för att göra speciella insatser för de svårast drabbade jordbrukarna. I det förslag som nu föreligger i propositionen har regeringen avsatt 40 milj.kr. till insatser för de jordbruksföretag som drabbas av höga räntekostnader men som på sikt kan bedömas bli lönsamma, om de höga kapitalkostnaderna under en viss tid kunde sänkas. Att staten under en tid ger företag bidrag för att minska deras höga kostnader för räntor, innebär att företag som står inför en brydsam ekonomisk situation inte drabbas av konkurser eller ackordsuppgörelser. I och med att staten går in med dessa bidrag drabbas ingen av svåra ekonomiska förluster. När det gäller stödet till jordbruket i de norra delarna av Sverige är vi en majoritet i utskottet som, med hänsyn till de speciella förhållanden där som rör odlingsbetingelserna och produktionen, står bakom förslaget att detta stöd skall räknas upp med 60 milj.kr. utöver vad som föreslås i regeringens proposition. Vi kan, trots de svåra ekonomiska förhållandena i vårt nuvarande budgetläge, redovisa en ökning av stödet till jordbruket i norra Sverige med 24,8 70. Det är den högsta uppräkning som har gjorts sedan Norrlandsstödets införande. När det gäller Norrlandsstödet har vi i utskottet ställt oss bakom förslaget i propositionen om ändrad stödområdesindelning. Det nya förslaget har kritiserats mycket hårt, framför allt från Jämtland. Vi är medvetna om den stora betydelse som jordbruket har i Jämtland. Vad som emellertid har gjort att vi vill pröva det nya förslaget till områdesindelning är att det förslag som utarbetades i Norrlandskommittén bygger på ett mycket omfattande beräkningsunderlag. Det är betydligt mera omfattande än de underlag för beräkningar som man tidigare har haft. Vi anser därför att förslaget till ny stödområdesindelning trots kritiken ändå bör prövas. Vi är självfallet beredda att nogsamt följa förhållandena och se till att de negativa effekter som den nya indelningen kan innebära så skyndsamt som möjligt rättas till och att erforderliga justeringar görs. Herr talman! Till betänkandet har vi socialdemokrater i utskottet fogat tre reservationer. De gäller samtliga finansiering av samhällets kostnader. När det gäller överskottet av spannmål är vi en majoritet i utskottet som anser att samhället under en övergångstid skall ta ett kostnadsansvar för överskottskostnader, som för nästkommande budgetår skulle innebära att samhället tar 40 90 av kostnaderna, vilket enligt beräkningar skulle bli 160 milj.kr. Problemet med kostnaderna för överproduktion har under senare år blivit alltmer påtagligt. Här måste vi alla hjälpas åt så att produktionen på vår åkerareal kan bli lönsam, så att produktionsinriktningen anpassas till vårt produktionsbehov men också så att exporten sker till priser som täcker produktionen. De som är mest lämpade att göra denna anpassning är självfallet jordbrukarna själva men också deras organisationer. De har ett kunnande på detta område, och därför kan de bidra till att skapa en mera anpassad livsmedelsproduktion och se till att åkerarealen används till att producera det som är bäst. Vi är dock medvetna om att en sådan omställning tar en viss tid och att samhället under en övergångstid bör ta ett delansvar för dessa kostnader. Vi anser emellertid från vår sida att kostnaderna kan inrymmas inom ramen för jordbrukssektorn. Det skulle, som vi ser det, inte behöva anslås nya budgetmedel. Men när det gäller finansieringen av förslaget återkommer vi i samband med propositionen om prisreglering. Jag yrkar bifall till reservationerna 14 och 29. När det gäller den årliga justeringen av prisstödet anser vi att det inte skall vara en automatik i prisjusteringarna. Man måste vid varje förhandlingstillfälle vara obunden i fråga om att göra bedömningar av vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta. Då först kan man få en anpassning av de prisjusteringar och de justeringar i övrigt som kan vara nödvändiga och som kan inrymmas under normala förhållanden och inom det budgetläge som råder. Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservation 28 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sedan Håkan Strömberg ”rivit av” den värsta vreden i inledningen av sitt anförande, så blev det också ganska mycket jordbrukspolitik, och det var väl bra. Vi var överens med socialdemokraterna på en mycket väsentlig punkt, nämligen om finansieringen av spannmålsöverskottets kostnader. Jag sade också i mitt anförande att vi tyckte att den överenskommelsen var bra. Det var den minsta gemensamma nämnare som då gick att uppnå. Däremot tyckte jag kanske — och det är en uppfattning som även John Andersson har gett uttryck för — att det avgörande för om jordbruket klarar sig mer eller mindre bra inte ligger i skillnaden mellan 40 och 60 26. Men när RLF gjorde den preciseringen, så tyckte vi ändå att det låg inom möjligheternas ram att tillgodose detta önskemål, och vi anslöt oss till den linjen. Sedan kan det väl, Håkan Strömberg, synas småaktigt att jag använde argumentet att vi har kommit litet sent till kammaren med detta betänkande i år därför att ni förhandlade med kommunisterna — så mycket mer som vi tidigare har sagt att tiden för hela utredningsarbetet var för kort. Men det var väl ändå så, vilket utskottets protokoll kan vittna om, att det tog åtta-tio dagar och dessutom kostade 100 milj.kr. Var det möjligen därför som upphetsningen var så påfallande? Det var inte enbart 100 miljoner utan dessutom 100 miljoner av budgetpengar, som ni tidigare så konsekvent hade vägrat att använda. Jag vill gärna säga om regeringens förslag till finansiering, att hade inte klyftan mellan jordbrukarnas inkomstmål och jämförbara gruppers inkomstmål varit så påfallande stor, vore det väl egentligen inte någon avgörande skillnad om konsumenterna betalar i egenskap av konsumenter eller i egenskap av skattebetalare. Men i nuvarande situation är det alldeles uppenbart att jordbruket inte hade kunnat ta ut ersättning genom höjda livsmedelspriser och följaktligen, med ert förslag till finansiering, självt fått stå för den kostnaden. Det har vi envetet vänt oss emot, och vi har också talat för budgetfinansiering.

Herr talman! Håkan Strömberg uttryckte en viss förvåning över att förändringar i fråga om ställningstagande har skett i utskottet. Det är väl ändå inte så ovanligt att så sker. I det här fallet har ju samtliga partier intagit ändrade ståndpunkter. Sedan nämnde Håkan Strömberg att det finns många reservationer och att det på mycket få punkter råder samstämmighet mellan de tre ickesocialistiska partierna. Nu finns det ju större och mindre frågor. Det finns frågor som behöver lösas ganska snabbt, och det finns frågor som kan lösas på längre sikt. Vi kämpar givetvis för en regimförändring vid höstens val, och av den anledningen är det viktigt att man kan komma fram till en gemensam ståndpunkt i vissa frågor. När det gäller kostnadskompensationen och procentfördelningen var det så att böndernas egen organisation ”klev ned” från mycket höga anspråk. Och det skedde utan att, vad jag vet, något parti hade kontakt. I det avseendet tog vi bara vara på synpunkter från bönderna utan att föra några direkta förhandlingar. För socialdemokraternas del är det ganska vanligt att man för förhandlingar med vissa stora organisationer och kommer tillbaka med förhandlingsresultaten och gör dem till riksdagsbeslut. Det har vi dock inte gjort i det här fallet. Beträffande kostnadskompensationen är det av stor vikt att de tre icke-socialistiska partierna är överens. Jag tycker att det är bra. På längre sikt kan man lösa andra frågor som folkpartiet har tagit upp, exempelvis tullöverläggningar, vårt anspråk på en ny jordbruksutredning och vad den skall syssla med samt förslaget om en genomlysning av jordbruksregleringen för att om möjligt förenkla den och göra den mer lättöverskådlig och mer effektiv. — Allt detta är saker som kan lösas på längre sikt.
Herr talman! Håkan Strömberg får många frågor, och jag skall bara ställa ett par korta frågor till honom. Ni har i betänkandet reserverat er för att samhällets kostnad för överskottsarealen skall läggas på matpriserna. Det innebär att kostnaden främst kommer att drabba barnfamiljer och andra grupper med små ekonomiska resurser. Vad är det för fördelningspolitiska ambitioner som leder fram till ett sådant ställningstagande? Ni anser också att den av regeringen föreslagna höjningen av Norrlandsstödet skall betalas genom en prishöjning på mjölken med 2 öre. Tycker Håkan Strömberg att maten är för billig? Jag vill verkligen beklaga att vi inom arbetarrörelsen inte är överens om att hålla matpriserna nere. Många länder har också en lägre moms på livsmedel än på andra varor. Det stöter inte på några problem, enligt vad som har uttalats i berörda länder. Jag vill fråga: Tror Håkan Strömberg att vårt land verkligen är så underutvecklat att vi inte kan klara det som andra länder klarar?
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i trätan om vem som har övergivit vem eller varför det är ett annat majoritetsförhållande i dag i kammaren än det var i livsmedelskommitténs betänkande. Jag vill bara säga att jag naturligtvis hälsar med stor tillfredsställelse att uppslutningen kring 1977 års politik är lika stor i dag och omfattas av samma partier i dag som 1977, när det förslaget antogs av den dåvarande riksdagen. Detta är självfallet en bra utgångspunkt — om det blir så, vilket jag hoppas, att vi får förändrad majoritet efter höstens val. Jag vill också säga till utskottets vice ordförande att det förvånar mig att man från socialdemokratisk sida fortfarande har den målsättningen att det material som nu ligger på riksdagens bord skall utgöra en bra grund för en jordbrukspolitik eller livsmedelspolitik som kan mötas med förtroende av både konsumenter och producenter. — Det var ju så vice ordföranden uttryckte sig. Jag måste fråga om ni går omkring i blindo, om ni inte ser den verklighet som finns runt omkring er. Det finns knappast en enda större tätort i det här landet, som inte under våren har haft demonstrationer av lantbrukarna, vilka berörs av det här beslutet. Det är inte länge sedan som mer än 20 000 var här och överlämnade sina krav till de olika politiska partierna — just med utgångspunkt i den politik vi beslutar om i dag! Ändå står utskottets vice ordförande här och säger sig tro, att bara det har fattats beslut om en viss politik här i riksdagen, skall denna politik mötas med förtroende av alla. Jag måste säga att det inte är möjligt. Det är likadant som med vice ordförandens yttrande om nödvändigheten av att prissystemet var flexibelt och att man skulle ha fria förhandlingar. Resultatet av den metodiken har vi sett i år: det blev ingen överenskommelse — förhandlingarna strandade. Då är det väl ändå rimligt att tänka om och se ifall det går att införa ett annat system.
Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på frågan om utskottets arbetsformer och den tid det har tagit för oss att få fram detta betänkande. Men jag måste ändå till Arne Andersson i Ljung säga, att när man byter ståndpunkt hit och dit i en rad frågor och knappast ens vet vilken ställning man skall inta i en fråga när man sätter sig till ett utskottssammanträde, blir det jobbigt att försöka hitta lösningar på frågorna. Till Börje Stensson vill jag säga att vi socialdemokrater inte har ändrat uppfattning. Vi står fast vid livsmedelskommitténs förslag. Vad vi gjort är att vi räknat upp Norrlandsstödet. Det står i propositionen att man skall utreda finansieringsfrågan. Och på grund av den rådande situationen för jordbrukets ekonomi ville vi under tiden lägga dessa 40 milj.kr. på stödet åt de svårast drabbade jordbrukarna. Så några ord till John Andersson. Jag tycker inte alls att maten är för billig, utan matkostnaderna står för en stor del av familjernas kostnader. Men å andra sidan har vi ett budgetunderskott — en omständighet som jag hoppas att även John Andersson någon gång funderar över, när det ställs krav i denna kammare. Man måste också ta hänsyn till räntekostnaderna för de lån som tagits upp framför allt av de borgerliga regeringarna. Det kommer att ta lång tid innan vi får balans i budgeten igen. När så skett kan vi kanske börja tänka på nya reformer, men först måste vi spara och se till att vi får ett acceptabelt budgetläge. Under tiden blir det en del problem — det är vi för vår del medvetna om. Till Anders Dahlgren: Jag går inte omkring och handlar i blindo på det här området, och det tror jag inte att någon gör. Men vi skall veta vad det hela innebär. Det var väldigt tyst bland jordbrukarna när Anders Dahlgren satt som jordbruksminister, men det var egentligen då de här problemen uppstod. Jordbrukarna har nu kanske ett uppdämt behov av att få protestera. Vi arbetar emellertid fortfarande enligt 1977 års jordbrukspolitiska beslut, och det är dessa beslut som har vållat problemen. Till viss del gäller det den ökade inflationen under åren, men därutöver gäller det problemet med överskottet. När Anders Dahlgren skrev sin proposition tog han inte någon som helst hänsyn till hur man på sikt skulle komma till rätta med detta. Det är där problemen ligger, och det är dessa problem vi har att brottas med. Jag är övertygad om att ifall vi kan fortsätta att diskutera i lugn och ro och får litet distans till de opinionsyttringar som förekommit, skall vi här i landet kunna hitta en jordbrukspolitik som kan mötas med förtroende av samtliga parter.
Herr talman! Visst, Håkan Strömberg, är jag medveten om budgetunderskottet. Jag vet också vilka det var som började skapa detta budgetunderskott. Den saken behöver vi alltså inte tvista om. Men jag tror att det är olika värderingar som ligger bakom våra ställningstaganden. Tydligen har vi — det har framgått även tidigare — olika syn då det gäller marginalskattereformen, som gynnar främst höginkomsttagarna. Vidare har vi olika syn då det gäller detta att momsen är 23 96 på den mat vi skall äta, medan aktiehandeln slipper undan med 1 9. Det borde vara möjligt att göra en omfördelning här, så att vi kunde sänka matpriserna genom att ta bort den orättvisa matskatten. Vi vet att börsvärdet under de här tre åren har mer än fördubblats. Antalet miljonärer har ökat mycket kraftigt. Vi vet att företagen gör enorma vinster. Det handlar inte bara om Volvo, som kammade hem 7 miljarder under förra året. Det handlar om vinstökningar på 15-20 miljarder under förra året. Det finns alltså möjligheter att göra omfördelningar i samhället och att prioritera det som vi utifrån arbetarrörelsens intentioner tycker ligger närmast till hands.
Herr talman! Håkan Strömberg vill ge intryck av att socialdemokraterna inte i något avseende ändrade sig under utskottsbehandlingen. Men jag vill verkligen påstå att ni gjorde detta. Om inte vpk hade fått vårt stöd i 60—40-frågan, vad hade då hänt med Norrlandsstödet? Det hade legat på regeringens nivå, 22 miljoner, såvitt jag kan förstå. Ni ändrade er. Vad hade hänt med de 40 miljoner som nu finns med i utskottets förslag? De hårt skuldsatta jordbrukarna, som Håkan Strömberg nu talar ömsint om, hade inte haft de här 40 miljonerna som lantbruksnämnderna skall fördela. Så nog har också socialdemokraterna ändrat sig.

Herr talman! Det är ju så, Håkan Strömberg, att riksdagen beslutade om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken under våren 1984. Det är alltså inte 1977 års jordbrukspolitik som nu gäller, och det är inte i enlighet med 1977 års jordbrukspolitik som de nu strandade förhandlingarna har drivits.
Herr talman! Först vill jag till John Andersson säga att vi ibland har skilda synpunkter när det gäller fördelningspolitiken. Vi försöker emellertid från socialdemokratisk sida att göra de avvägningar som behövs för att vi skall få en rättvis fördelning av de resurser som finns i samhället. Det gäller också att fylla de hål i budgeten som blir resultatet av John Anderssons förslag. Vi vet även att differentierad moms inte är något att rekommendera, eftersom man inte vet riktigt hur priserna sätts. Det är många och svåra problem med detta. Det har också utredningar visat. Jag skall, Börje Stensson, erkänna att vi ändrade oss på en punkt. Det gällde differentierade slakthusavgifter. Vi ansåg inte att det var värt att reservera oss, eftersom vi inte tyckte att det var en så stor fråga. Detta borde man kunna avgöra inom näringen. Vi vet — och detta finns det mycket som talar för i propositionsförslaget — att avgiftssystemet inte fungerar bra. Men vi tyckte, som sagt, inte att det var värt att skriva en reservation på den punkten, eftersom man inom näringen vill ha det på det här sättet. När det gäller spannmålsöverskottet vill jag säga, Börje Stensson, att ni tvingade oss till vårt ställningstagande genom att ni själva intog en annan ståndpunkt när det gällde fördelningen än ni hade gjort i utredningen. Vistod inför frågan om man skulle genomföra stora satsningar från samhällets sida för spannmålsproducenterna eller om man skulle genomföra en bättre fördelning bland de jordbrukare som drabbats av den svåra situationen. Vi tyckte att det i den här frågan var ganska lätt att välja. Jag är glad över att vpk intog samma ståndpunkt och frångick sin egen motion, där man hade en annan fördelning. Detta var vad som hände. Vi stod kvar vid våra 40 96. Men de medel som det hade kunnat bli en majoritet för i utskottet och riksdagen hade vi på det sättet kunnat styra över till dem som drabbats av den svåraste situationen.

Herr talman! Jag tänker inte fördjupa mig i debatten kring de olika reservationerna — den debatten sköter ju utskottets företrädare — utan skall i stället försöka komma med några allmänna synpunkter i den här frågan, som är så angelägen för hela svenska folket. Jag skall göra som Anders Dahlgren gjorde nyss — se tillbaka något på bakgrunden till den situation som vi i dag diskuterar, anledningen till att vi har de problem som vi nu försöker lösa. Jag skail då börja med att hålla med Börje Stensson. Han erinrade om att det i 1977 års jordbrukspolitiska beslut — enligt hans uppfattning tyvärr — hade byggts in i de övergripande formuleringarna motsättningar som var onödiga. Jag delar den uppfattningen. Och detta skedde utan att det hade varit någon remissbehandling. Det fanns ett enhälligt utredningsförslag, men detta tillägg gjordes i alla fall. Dess bättre har vi nu kommit bort från de formuleringarna genom de skrivningar som nu gäller och som vi är överens om. Låt mig få konstatera att situationen för vårt jordbruk och vår livsmedelsförsörjning naturligtvis hänger intimt samman med den ekonomiska utvecklingen i övrigt i landet. När den socialdemokratiska regeringen år 1976 efter valnederlaget trädde tillbaka hade vi en relativt stabil samhällsekonomi, en god reallönetillväxt, en bra lönsamhet i jordbruket, måttliga prisstegringar och en ökande konsumtion och produktion av baslivsmedel. Framtiden för jordbruket bedömdes som ljus, och de omställningar och rationaliseringar som genomfördes kunde ske i ordnade och lugna former. Utvecklingen under åren därefter i svensk ekonomi ledde fram till ett mycket stort budgetunderskott, bristande balans i utlandsaffärerna, kraftiga prisstegringar och en mycket högre räntenivå. Orsakerna till detta stod att finna dels i den svaga tillväxten i världsekonomin, dels i den ekonomiska politik som under dessa år fördes i Sverige av de fyra borgerliga regeringar som med täta mellanrum avlöste varandra. Effekten blev kännbar även för jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Liksom på andra områden i samhället drabbades i första hand de mest sårbara grupperna. Inom jordbruket kom de nyetablerade och räntetyngda i svårigheter, medan de som i utgångsläget var mer välbeställda klarade sig bättre. De jordbrukspolitiska riktlinjer som riksdagen hade fattat beslut om 1977 baserade sig på den gynnsamma situationen vi hade haft ditintills. Effekterna av den ekonomiska utvecklingen under åren därefter skärpte konflikterna med de jordbrukspolitiska mål som uppställdes år 1977 och försvårade möjligheterna att tillgodose dem. 1977 års jordbrukspolitik gick helt enkelt över styr i den ekonomiska utveckling som vi fick uppleva under de borgerliga regeringsåren. Självfallet blev det den främsta uppgiften för den socialdemokratiska regeringen, när den trädde till, att försöka få ordning på vår ekonomi igen. Det har krävts hårda tag för att pressa ner det stora budgetunderskott som tillkom under åren 1976-1982. Åtgärderna för att pressa ner budgetunderskottet har tvingat oss till att både spara och skaffa staten nya inkomster, bl.a. i form av avgifter på olika typer av tjänster, avgifter som drabbat alla områden i samhället, också jordbruket. Den ekonomiska politiken i övrigt har fått gå ut på att försöka hålla kostnadsutvecklingen i samhället under kontroll för att vi skulle få nytta av devalveringen, stärka vår konkurrenskraft, få upp investeringarna och kunna ta ner arbetslösheten. Den som objektivt vill bedöma den utveckling som skett efter hösten 1982 måste konstatera att den här politiken vänt den ditintills negativa utvecklingen. Sverige kan numera sägas vara på rätt väg igen, även om det återstår — det vill jag gärna understryka — en hel del problem för att säkra möjligheterna till en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling. Regeringen fann det nödvändigt att se över konsekvenserna för jordbruket och vår livsmedelsförsörjning av den ekonomiska utveckling vi fick under de borgerliga åren. Vi ansåg det också angeläget att sätta in jordbrukspolitiken i ett vidare sammanhang, i ett livsmedelspolitiskt perspektiv. Alla delarna i den s.k. livsmedelskedjan spelar ju en viktig roll för den slutliga produkten beträffande såväl konsumentpriserna som kvaliteten på våra livsmedel. De är också alla beroende av varandra. En åtgärd som sänker kostnaderna i ett visst led i livsmedelskedjan kan ”ätas upp” i ett annat. Det är mot denna bakgrund nödvändigt att se livsmedelskedjan som en helhet. Därför behövs en samlad livsmedelspolitik där konsumenten står i centrum. Det är konsumentens krav på säker tillgång till fullgoda och hälsosamma livsmedel till rimliga priser som skall tillgodoses genom livsmedelspolitiken. Därför tillsatte vi livsmedelsutredningen. Som en utgångspunkt för utredningen fastslogs att huvudmålet för en samlad livsmedelspolitik och därmed också för jordbrukspolitiken måste vara att trygga vår livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som vid avspärrning och i krig. Det skall ske genom en långsiktig och planerad hushållning med de naturresurser som utnyttjas i jordbruket, under starkt hänsynstagande till miljön. Det skall vidare ske genom en rationellt bedriven produktion som ger konsumenterna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och den som arbetar i jordbruket likvärdig standard med jämförbara grupper. Familjejordbruket kommer också i framtiden att vara den dominerande företagsformen inom ramen för en geografiskt väldifferentierad jordbruksproduktion. Jag vill också understryka den roll jordbruket spelar för att skapa arbetstillfällen i bygder där annan sysselsättning är svår att få. Utredningen skulle bl.a. pröva vad den ökade koncentrationen i olika led inneburit för priset och kvaliteten på livsmedlen, men också från beredskaps » sysselsättningsoch regionalpolitiska synpunkter. Vi ville också ha prövat vad den koncentration av ägandet som pågår inom livsmedelshanteringen kan komma att innebära för framtiden, och vilken roll de stora multinationella företagen kan komma att spela i sammanhanget. Och vi ville veta mer om den roll som vår föda har för vår hälsa. Livsmedelskommittén hade tveklöst ett stort utredningsuppdrag. Med stöd av livsmedelskommitténs arbete kan konstateras att utvecklingen under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet innebar kännbara prishöjningar på livsmedel. Under perioden 1977-1982 steg livsmedelspriserna i konsumentledet med i genomsnitt 10,7 90 per år. Samtidigt föll reallönerna med över 8 90 på sex år. Prisökningarna och den minskade köpkraften ledde till att konsumtionen av vissa livsmedel, främst kött och fläsk, minskade. Samtidigt ökade produktionen när jordbrukarna försökte att kompensera en sämre lönsamhet med utökade besättningar och större arbetsinsatser. Det var naturligt att man försökte sig på det. Jordbruket måste därför i allt högre grad sälja produkterna utomlands med ökade exportkostnader som följd. Detta har inneburit ytterligare försämrad lönsamhet för jordbruket och verkar på sikt höjande på den inhemska konsumentprisnivån. För stora grupper av konsumenter, inte minst barnfamiljerna är priset avgörande för vilka livsmedel man kan köpa. Samtidigt som många konsumenter här i landet på grund av prisnivån tvingas avstå från att köpa t.ex. kött i den utsträckning de skulle önska, måste svenskt kött säljas till utlandet till priser som ligger långt under produktionskostnaden. Vi är inne i en ond cirkel, dyrare kött, minskad konsumtion, minskade inkomster för jordbrukarna, höjda priser för att kompensera de minskade inkomsterna OSV. Både från konsumenternas och näringens utgångspunkt är det angeläget att denna onda cirkel bryts. De växande kostnaderna som i dag satsas för att finansiera en olönsam köttexport måste i stället i högre grad komma den svenska konsumenten till godo. I den proposition som Anders Dahlgren levererade 1977 konstaterade han att för animalieprodukter bör eftersträvas att balans i stort sett uppnås mellan produktion och avsättningsutrymme inom landet. Köttkonsumtionen sjönk under åren 1979-1982 med 5 kg per person och år. Hittills har man försökt lösa det här problemet med köttrealisationer med jämna mellanrum. Konsumenterna kan av naturliga skäl inte se det vettiga i att köttet måste hänga i kylhusen och dra kostnader för lagring innan det kommer ut på marknaden till ett pris som de svenska hushållen klarar i sin budget. Det är därför angeläget att man prövar metoder för att mer kontinuerligt anpassa pris och produktion så att man kan återerövra den svenska marknaden. Det är trots allt den som är tryggheten för den svenske bonden. Det är bakvänt när en ökning av produktionen innebär sämre lönsamhet för bonden och dyrare kött för konsumenten. Att låta skattebetalarna subventionera möjligheten för hushållen i andra länder att köpa vårt kött till vrakpriser samtidigt som priserna stiger här hemma är i varje fall enligt socialdemokratins mening en orimlighet. Vi löser, uppriktigt sagt, inga problem genom att blunda för verkligheten och konservera förhållanden som inte fungerar bra. Den största björntjänsten vi kan göra näringen är att säga: Fortsätt att producera oberoende av konsumenternas efterfrågan, staten betalar. Eftersom ingen ansvarsfull regering kan acceptera en sådan politik, blir näringen med en sådan inställning sin egen prispress genom allt större kostnader för en olönsam export. Jag inser naturligtvis att det här inte är några lätta problem för näringen att lösa. Näringen har ett betydelsefullt stöd från samhällets sida i gränsskyddet och prisregleringen. Staten kan inte dessutom reglera fram en produktionsstyrning, som resulterar i fullständig inhemsk balans i tillgång och efterfrågan på livsmedel. Det skulle medföra så starka ingrepp i produktionen att eventuella kortsiktiga samhällsekonomiska vinster snart skulle uppvägas av kostnaderna för att bl.a. ordna en stor regleringsapparat. På längre sikt skulle troligen ett sådant system med detaljstyrning av olika produkter för en hel näringsgren med över 100 000 egna företagare också leda till en stagnerad utveckling och ett efterblivet svenskt jordbruk i förhållande till omvärlden. Näringen måste ta eget ansvar för att vi får en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på livsmedel. Den debatt som förekommit har framför allt gällt frågan om åkerjorden. Centern har påstått att 300 000 hektar skall läggas ner och att detta är den uppfattning socialdemokratin står bakom. Man har t.o.m. portionerat ut denna areal på olika kommuner i landet. Låt mig slå fast att det inte föreligger några socialdemokratiska förslag med den inriktningen. Livsmedelskommitténs majoritet, som i dessa stycken bestod av socialdemokrater, folkpartister och moderater, pekade för sin del på olika tänkbara möjligheter som skulle kunna utnyttjas för ett bättre utbyte av den areal vi inte behöver för vår egen livsmedelsförsörjning, vår beredskapslagring och våra utfästelser till katastrofhjälp och livsmedelsbistånd. Man underströk det värde som åkerarealen har som produktionsresurs. Man pekade på de negativa konsekvenser som en nedläggning av åkerareal skulle få för landskapsbild och regionalpolitik. Man pekade på den roll nuvarande åkerareal kan komma att spela om vi vill utveckla ett mindre kemikalieberoende jordbruk. Man insåg att en anpassning till alternativ produktion av andra grödor än dagens inte kan ske över en natt, utan tar sin tid och att jorbruket därför måste beredas möjligheter till rimliga förhållanden under anpassningen. Att centerpartiet tror sig vinna fördelar av att tillvita sina politiska motståndare åsikter och ståndpunkter som dom inte har är uppenbart. Envist vidhöll man i debatten påståenden att moderater, folkpartister och socialdemokrater ville lägga ner 300 000 hektar åkermark. Sedan centern numera kompromissat sig samman med moderater och folkpartister om hur stort statens resp. jordbrukets ekonomiska ansvar skall vara för spannmålsöverskottet och därvid kraftigt prutat på sina ursprungliga ambitioner borde anständigheten bjuda centern att upphöra med sin osannfärdiga skrämselpropaganda. Jag märkte att Anders Dahlgren i sitt inlägg försökte att fortfarande hålla liv i detta påstående. Jag måste erkänna att jag från början när vi diskuterat dessa frågor har haft en känsla att man inom centern är besviken på att vi inte motsvarar de förväntningar man haft om att vi skulle inta en ståndpunkt, som centern i valrörelsen skulle kunna slå på. Men vi intar inte den ståndpunkten. Det är alltså inte våra program som skall refuseras, utan det är centern som får se över sina. Det finns anledning att i det här sammanhanget också notera moderaternas och folkpartiets agerande. Först kommer man på sakliga grunder överens med socialdemokraterna i utredningen om fördelningen av kostnadsansvaret. Därefter öppnar sig en möjlighet att tillfoga regeringen ett nederlag. Då låter man de sakliga skälen fara. Att Ulf Adelsohn och moderaterna i sin iver att tillfoga regeringen ett nederlag skulle agera på det sättet var i och för sig ingen överraskning, det skall jag gärna medge. När en sådan möjlighet öppnar sig väger den sparsamhet man pläderar för när man vill försämra förhållandena för sjuka och arbetslösa lätt. Men att folkpartiledaren Bengt Westerberg skulle ha så lätt att springa ifrån uttalade överenskommelser och offentligt deklarerade ståndpunkter var för mig personligen en besvikelse, inte minst därför att folkpartiet i sammanhanget körde över jordbruksministern i folkpartiregeringen Eric Enlund, som jag lärde mig betrakta som en hederlig karl. Jag förstår nu att det gäller att vid bedömningen av folkpartiets inställning i de politiska sakfrågorna inse vad som för folkpartiet är huvudsak och bisak. Att tillfoga regeringen nederlag oberoende av den sakliga motiveringen är uppenbarligen huvudsaken. Detta underströk också Börje Stensson i ett av sina inlägg. Det är viktigt att få ett regimskifte, och då får det andra underordna sig. Sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl, vid sidan om försörjningspolitiska skäl ur beredskapssynpunkt, talar för att jordbruksproduktionen i norra Sverige bör bibehållas på nuvarande nivå. Jordbruket i norra Sverige får mot den bakgrunden, enligt min mening, på ett oskäligt sätt vara med och ta stötarna för överskotten. En uppräkning av prisstödet till jordbruket i norra Sverige föreslås i propositionen ske fr.o.m. den 1 juli i år. Det var naturligt för regeringen att följa livsmedelskommitténs enhälliga förslag. Med hänsyn tagen till vårt generella önskemål att få en bred samling kring livsmedelspolitiken baserades, som Håkan Strömberg nyss sade, praktiskt taget hela propositionen med något litet undantag på livsmedelskommitténs förslag, i syfte att underlätta denna breda samling. Det är tillfredsställande att ytterligare medel under utskottsbehandlingen kunnat ställas till förfogande för stödet till jordbruket i norra Sverige. Det hade varit helt orimligt att i stället öka det generella stödet till spannmålsodlingen, som de borgerliga partierna föreslår. Jag har vid åtskilliga tillfällen markerat som min och regeringens ståndpunkt, att de av den ekonomiska utvecklingen under de borgerliga regeringarna särskilt hårt drabbade jordbrukarna, som i hög grad finns i norra Sverige, i första hand skulle ha rätt att påräkna stöd från samhällets sida. Det skulle vara fel att den som etablerade sig med stöd och råd från samhällets sida, som är väl skickad att vara jordbruksföretagare och uppenbarligen skall vara morgondagens jordbrukare skall behöva gå från gård och grund och ställa sig i arbetslöshetskön därför att han drabbats av en ekonomisk utveckling som han inte haft den minsta möjlighet att påverka. Denna jordbrukares situation kan vi inte klara med generella åtgärder. I ett läge med begränsat ekonomiskt utrymme är det självklart i första hand sådana jordbrukare som bör komma i fråga för samhällets insatser. Det är därför tillfredsställande att särskilda medel också kan ställas till förfogande för sådana åtgärder. Nu har man från folkpartiets och moderata samlingspartiets sida sagt nej till att göra på det här sättet. Jag menar att detta avslöjar även hur de ser på vad man kan göra i en situation som vi alla måste vara överens om är av den karaktären att vi i första hand måste inrikta åtgärderna på dem som bäst behöver vårt stöd. Detta om de akuta fallen. En särskild översyn bör dessutom, som föreslås i propositionen, göras av de nyetablerade och högt skuldsatta jordbrukarnas problem. Det blev en sådan utveckling under de borgerliga åren att det är nödvändigt att se över vilka konsekvenser det som hände då kan ha för fortsättningen. Jordbrukets roll i vår miljöpolitik har under senare tid tagits upp i debatten — med all rätt. Vi måste beakta de långsiktiga effekterna på miljö och livsbetingelser av våra produktionsmetoder. fram och riksdagen antagit föreslår vi också en betydande skärpning av användningen av bekämpningsmedel. Vi inför förbud mot flygbesprutning över åkermark. Vi ger myndigheterna i uppdrag att se över den programmerade besprutningen. Vi vill ha bort den onödiga användningen av bekämpningsmedel. Inom animalieproduktionen har man inte alltid i tillräcklig omfattning beaktat djurens naturliga beteende, varför negativa effekter beträffande djurens hållbarhet och motståndskraft mot sjukdomar, med negativa effekter också på livsmedlens kvalitet. Vi måste därför nu allvarligt överväga möjligheterna till sådana produktionsformer som med bibehållande av hög effektivitet motverkar dessa risker. Vi satsar därför på en integrerad forskningsoch utvecklingsverksamhet om alternativa produktionsformer på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. Den bör åstadkommas inom ett sammanhållet program. Huvudansvaret för att upprätta ett sådant program och stödja forskningsoch utvecklingsverksamheten inom detta område har lagts på skogsoch jordbrukets forskningsråd, som inom kort skall presentera sitt program. Forskningen om livsmedlens kvalitet måste ägnas ökad uppmärksamhet. Livsmedelsforskningen skall ju försöka ge svar och även bidra till att öka förståelsen för sambanden mellan kost och hälsa. Den skall också ge underlag för produktutveckling inom hela livsmedelskedjan. Regeringen har i en proposition om livsmedelsforskningen föreslagit ökade resurser till forskningen om våra livsmedel. En effektiv livsmedelskontroll är en viktig byggsten i en god livsmedelspolitik. Konsumenterna måste veta vad de får för pengarna och att kvaliteten på livsmedlen håller vad de lovar. En särskild utredning ser för närvarande över livsmedelskontrollen på regeringens uppdrag. Herr talman! Den debatt om vår livsmedelsförsörjning som vi har fått i gång som ett resultat av livsmedelskommitténs arbete har varit både nyttig och nödvändig. Å ena sidan står det klart att Sverige inte isolerat kan gå över till en frihandelspolitik på detta område. Det skulle slå ut stora delar av det svenska jordbruket och i övrigt i olika avseenden få sådana konsekvenser för samhället att den tanken avvisats av en nära nog enhällig remissopinion. Å andra sidan måste man komma till rätta med de orimligheter som uppstått genom den obalans vi fått mellan produktion och konsumtion. Boven i dramat är de effekter på regleringssystemet som följde av den ekonomiska utvecklingen under de borgerliga regeringsåren. Att vi får ordning på Sveriges ekonomi är därför en av förutsättningarna. Att vi får en bättre anpassning av produktionen till våra behov är en annan. När jordbrukarna själva, som nu är fallet, börjat inse att det blir nödvändigt att i högre grad satsa på att den svenske konsumenten kan få en köttbit på bordet än att offra alltmera pengar på att få ut ett växande överskott av kött på världsmarknaden till allt sämre priser, har det kommit in mera realism i debatten. Om livsmedelskommittén inte har kunnat lösa alla uppgifter som väntar om vi vill åstadkomma en livsmedelspolitik som kan mötas med förtroende av hela svenska folket, tror jag ändå att vi genom propositionen, som i huvudsak baserats på livsmedelskommitténs förslag, lägger grunden till en mera konstruktiv debatt om dessa viktiga frågor och till åtgärder som pekar i rätt riktning. Det är självfallet inte möjligt att på två år förändra en jordbrukspolitik som bedrivits i fyrtio år till en livsmedelspolitik inriktad på konsumenternas behov. Ytterligare utredningsarbete måste följa, bl.a. om förhållandena inom industrioch handelsleden och med sikte på den viktiga frågan om livsmedlens kvalitet. Det har ju stormat en del kring jordbruksfrågorna under den allra senaste tiden. Man talar om en het sommar. Reservationerna mot regeringens förslag står dess bättre inte i proportion tilltonläget i debatten. Även om många reservationer är fogade till utskottets betänkande, råder det en betydande enighet om de stora dragen i politiken, vilket också Arne Andersson i Ljung gav uttryck för. Vi är överens om att vi inte kan tillämpa frihandelns principer på detta område. Vi är överens om att frågan inte gäller om vi skall lägga ner 300 000 hektar jordbruksmark, utan hur vi skall kunna utnyttja vår åkermark bättre, såväl för egen livsmedelsförsörjning som —i den mån den inte behövs för detta eller för våra åtaganden i samband med katastrofhjälp och bistånd — för produktion av andra grödor. Vi är beredda att forska om och utvärdera dessa möjligheter. Regeringen hart.ex. tillsatt en parlamentarisk utredning för att undersöka förutsättningarna för låginblandning av bl.a. etanol i bensin och möjligheterna att över huvud taget utnyttja motoralkoholen som drivmedel. Av de 38 borgerliga reservationerna är, som Håkan Strömberg sade, endast 2 gemensamma för alla de tre borgerliga partierna. När dessutom oenigheten är stor emellan de borgerliga partierna om livsmedelssubventioner, finansiering och mycket annat, saknas i den meningen ett alternativ till regeringens politik. Jag är nu, liksom tidigare, övertygad om att även vår jordbruksoch livsmedelspolitik är betjänt av en konstruktiv och saklig debatt, där man tar till vara möjligheterna att skapa breda lösningar, i stället för att profilera sig och söka konfrontation. Jag kan mot bakgrunden av min nu relativt långa politiska erfarenhet, herr talman, till slut inte avhålla mig från några reflexioner kring den roll den nuvarande politiska blockbildningen spelar i den fråga vi här diskuterar. Avgörande för utvecklingen inom jordbruksnäringen har under de tidigare gynnsamma åren varit utvecklingen av ett samhälle, som byggde på välfärdspolitikens grund. Det misstag som, enligt min mening, centern begår, i den mån centern vill verka för goda förhållanden för jordbruket, är att centern tar steget över till höger i politiken, där moderata samlingspartiet driver kravet på systemskifte och lockar centern med i sina angrepp på välfärdsstaten. Det finns ingen näring som mår bättre av att alla kan äta sig mätta än jordbruksnäringen. Att de stora löntagargrupperna har det hyggligt är därför av avgörande betydelse för jordbrukarnas situation. Vi som var med redan på 1930-talet kan vittna om hur naturligt detta samband lade grund för en politik, som så småningom skulle förändra Fattigsverige till ett välfärdssamhälle. Den välsituerade kan inte äta sig mer än mätt. Det gör han redan nu. Han ökar och förbättrar inte sin livsmedelskonsumtion, därför att han genom försämringen av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och andra sociala trygghetsförmåner kan få mera tillbaka på skatten. Men den som drabbas av dessa försämringar måste dra åt svångremmen. Inser inte Anders Dahlgren att centern med sin högervridning hoppat i galen tunna? Det påslag som ni vill göra på stödet till jordbruket väger i den här jämförelsen mycket lätt i det långa loppet. Centern sviker genom sitt engagemang på högerkanten de värderingar som lade grunden till ett samhälle, som socialdemokratin nu får försvara mot högerkrafternas attack. Centern sviker därmed också många jordbrukare, som ingenting har att hämta i högerkrafternas politik för de mera välsituerade, men som är beroende av att vi kan fortsätta att utveckla välfärdssamhället.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att jag bara har tre minuter till mitt förfogande. Jordbruksministern är ju en märklig man. Han varken ser eller hör, utan läser bara obekymrat upp ett anförande som i långa stycken saknar förankring i verkligheten. Jordbruksministerns fråga till mig om jag inte var bekymrad inför det samarbete som han menade finns mellan centern och moderaterna gör att jag för min del vill fråga: Var inte jordbruksministern bekymrad, när moderaterna slöt upp i LMK på socialdemokraternas linje? Jag hörde aldrig att jordbruksministern vid det tillfället gjorde några skarpa utfall mot moderaterna och betackade sig för deras hjälp. Vad som nu hänt är att partierna står bakom 1977 års politik. Det är naturligtvis inte lätt att vara jordbruksminister och ha blivit så grymt övergiven, att utskottsfolket tvingas uppta förhandlingar med kommunisterna för att propositionen över huvud taget skall gå igenom. På väsentliga och viktiga punkter har nu propositionen förändrats till det bättre. Centern har aldrig påstått att 300 000 hektar åkermark skall läggas ned, men centern har sagt att LMK-utredningar har visat att vi har minst 300 000 hektar åkermark för mycket. Och i mitt språkbruk är detta detsamma som nedläggning. Inte någonstans i utredningen och inte någonstans i propositionen tar jordbruksministern ansvar för detta. Göm er inte bakom uppgörelsen 40-60. Det är inte tillräckligt, vilket jag också har sagt till John Andersson. Det avgörande är naturligtvis att staten tar ett övergripande ansvar för överproduktionen. Gör staten inte detta blir det prispress, åkernedläggelse och avfolkning. Läs gärna, herr jordbruksminister, på s. 36 i utskottsbetänkandet. Där står det bl.a.: ”Utskottet delar regeringens uppfattning att det i första hand bör ankomma på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på vegetabilieområdet leder till att samhällets delansvar i finansieringen av överskottsproduktionen kan upphöra.” Tidigare har jordbruksministern, liksom LMK, sagt att det skall vara balans på animaliesidan. Överskottet skall tas i form av spannmål. Nu säger man t.o.m. att överskottet skall försvinna på vegetabilieområdet. Tala då om vad marken skall användas till, när ni inte ens har ett förslag beträffande energigrödor, etanol eller annat.

Herr talman! Jordbruksminister Svante Lundkvist har angripit min partiledare Bengt Westerberg, och det hugget får väl sitta kvar tills de träffas. Svante Lundkvist säger vidare att en övergripande målsättning har varit att tillfoga regeringen ett nederlag. Detta har, som jag ser det, inte varit något självändamål. Man skall givetvis uppnå någonting med ett sådant handlande, och jag menar att vi gjorde detta vid jordbruksutskottets behandling av det ärende som har med frågan om 40 eller 60 96 att göra. Ett gemensamt ståndpunktstagande måste givetvis vara av mycket stor betydelse för en eventuell regeringskoalition mellan tre partier — det tror jag Svante Lundkvist bättre än de flesta förstår. När företrädare för näringen uttalade att fördelningen 60 26 för staten och 40960 för näringen kunde vara acceptabel, var vi beredda att ställa upp på detta. Jag tycker inte att det är något fel i att ta intryck av vad också de berörda anser. Man kan säga att det förefaller som om socialdemokraterna i detta sammanhang helt har tappat ambitionen att komma på talefot med bönder. Jag frågar mig varför man först vid jordbruksutskottets behandling upptäckte de mycket hårt skuldsatta och i mycket akut, besvärlig situation varande jordbrukarna. Departementet borde långt tidigare ha känt till deras svårigheter, så att det hade kunnat specialdestinerats en summa och inte blivit något som man köpslår om.

Herr talman! Jag är måhända en aning överraskad av jordbruksministerns avslutning på sitt anförande. Jordbruksministern förde där resonemang om blockpolitiken såsom vore han omedveten om att det handlar om åtminstone två block. Är det för socialdemokratin så självklart att man för att rädda det block som nu tydligen står jordbruksministern allra närmast då och då får ta fram portmonnän och slänga upp några hundra miljoner? Vi har inte haft några pengar i den storleksordningen att bolla med. Men när det stod klart för oss vad jordbruket kunde nöja sig med i en hårt pressad ekonomisk situation, tyckte vi att kraven ändå låg inom rimlighetens gräns. Det är detta som ligger bakom jordbruksministerns något långsökta insinuans om att det har varit viktigare att åsamka socialdemokratin ett nederlag än att tillföra jordbruket 80 miljoner, eller kanske något mera. Skulle vi inte kunna bli överens om att jordbruket generellt mår gott av denna extraförstärkning? Det finns ett nära samband mellan denna ståndpunkt och den som jordbruksministern med ett visst patos senare gav uttryck för, nämligen värdet av de 40 miljoner kronorna. Jag vill, liksom Börje Stensson för en stund sedan gjorde, uttrycka min förvåning över att det kom som en överraskning för departementet att det fanns sådana grupper bland jordbrukarna som hade det mycket svårt. Propositionen lades fram så sent att det sannerligen inte är något som har hänt sedan dess. Det hade varit rimligt att redan ii propositionen tillgodose dessa jordbrukares behov. Vi tycker i och för sig inte det är fel, men det var svårt för oss att ta ställning till det. Vi har inte kunnat vara med om det. Från den utgångspunkten, jordbruksministern, är det emellertid långt viktigare att vi för en jordbrukspolitik, som långsiktigt har den inriktningen att vi inte får in flera i de skadelidandes fålla och då och då tvingas göra brandkårsutryckningar med 40 milj.kr. därför att man för en felaktig jordbrukspolitik i Sverige. Jag sade avslutningsvis i mitt första anförande att det är långsiktigheten som betyder mest för svenskt jordbruk. Vi bör inte ”kratta omkring” med en mängd avgifter som på sikt avlövar jordbruket, icke på grund av storleken på varje enskild avgift utan därför att de sammantagna betyder väldigt mycket. Vi arbetar för långsiktigare lösningar och tror att det är ett hederligt alternativ till den jordbrukspolitik som jordbruksministern med stöd av vänsterpartiet kommunisterna nu för. Vi känner oss faktiskt tryggare i sällskap med de borgerliga partierna på den här punkten och tänker nog fortsätta med det. Den oro ni hyser för en borgerlig jordbrukspolitik kan ni väl vänta med tills vi har prövat den några år och sett hur det går.
Herr talman! Jag vill naturligtvis utnyttja detta tillfälle för att ställa några korta, enkla och raka frågor till jordbruksministern. Men först vill jag säga att jag instämmer i många av de reflexioner som jordbruksministern gjorde i slutet av sitt anförande. Jordbruksministern sade att det för stora grupper, inte minst för barnfamiljerna, är priset som är avgörande för vilka livsmedel de kan köpa. Jag drar då slutsatsen att jordbruksministern har ambitionen att hålla livsmedelspriserna nere. Detta föranleder några frågor till jordbruksministern. Om regeringen får som den vill kommer det fram t.o.m. den 1 januari 1986 att bli 1 miljard kronor i matprishöjningar. Ovanpå detta kommer olika handelspåslag och till sist den orättvisa matskatten. Summan blir uppskattningsvis 1,5-2 miljarder kronor i matprishöjningar. Nettoskatten på maten har under perioden 1978-1984 stigit med 210 26. Vilken omtanke har jordbruksministern om barnfamiljerna och om andra grupper med små ekonomiska resurser, när regeringen tillåter att den orättvisa matskatten får driva upp matpriserna på detta sätt? Vidafe visar jordbrukarens andel av matkronan en sjunkande tendens. Ansér jordbruksministern att det finns ytterligare kostnadsinbesparingar att göra på det området? Om jordbrukaren t.ex. skulle arbeta helt gratis, med hur mycket skulle då matpriserna sjunka, uttryckt i procent? Nästan hälften av matkronan går till moms och till handelsleden. Vad anser jordbruksministern om detta? Föranleder detta några ytterligare åtgärder? Herr jordbruksminister! Borde inte ett avvecklande av den orättvisa matskatten vara en förstahandsuppgift? Dels skulle vi då få billigare livsmedel, dels skulle det bli möjligt att ge jordbruket bättre förutsättningar utan att det drabbar konsumenterna. Jordbruksministern har här använt uttrycket ”ond cirkel”. Men, jordbruksministern, handen på hjärtat: Är det inte den orättvisa matskatten som i det här sammanhanget åstadkommer den onda cirkeln?

Herr talman! För att börja med att kommentera John Anderssons inlägg vill jag säga att vi inte har en likadan portmonnä som John Andersson har. Han har en mycket större portmonnä och tillgång till betydligt mera pengar. I ett läge när vi icke har möjligheter att avskaffa matmomsen, när vi alltså inte kan ta fram 16 miljarder kronor, tycker vi det är angeläget att slå vakt om mjölksubventionerna, och det anstränger vi oss att göra. Även på den punkten får vi kritik — både moderater och folkpartister vill ju avskaffa mjölksubventionerna — men vi håller fast vid att mjölksubventionerna betyder så mycket för barnfamiljerna att man inte skall röra dem. Arne Andersson i Ljung liksom också Börje Stensson talade om att vi blivit överraskade och att vi plötsligt kommit på att det fanns svårt skuldsatta jordbrukare. Jag kan utan vidare erkänna att jag redan när vi var i opposition for upp till Norrbotten. Jag konstaterade då vad som höll på att hända. Det första som skedde var att jag tog kontakt med lantbruksstyrelsen och bad om en inventering. Jag ville veta hur man bedömde och hur man såg på läget i de norra delarna av landet. Det föreföll mig nämligen som om svårigheterna var särskilt stora just där, kanske bl.a. beroende på att ett och annat jordbruksföretag hade etablerats under den borgerliga tiden på premisser som inte var särskilt välgrundade. Lantbruksstyrelsen har ju möjligheter att inom ramen för sitt bemyndigande agera i sådana här sammanhang. Men vi har hela tiden sagt oss att vi är tvungna att finna former för ett aktivare agerande beträffande de mest akuta fallen. Det har jag faktiskt hela tiden sett till att lantbruksstyrelsen varit inne på. Det gäller alltså två saker — dels de mest akuta fallen, dels den översyn som måste göras när det gäller situationen för de skuldsatta över huvud taget. I det avseendet kommer vi att göra den översyn som propositionen har förordat. Jag hoppas att riksdagen ansluter sig till det förslaget. Börje Stensson sade: Självfallet är det inte alls så, att vi till varje pris vill gå emot regeringen. Men det är klart att vi även i den här frågan måste agera så, att vi kan öka förutsättningarna för ett regimskifte. Det är ungefär vad jag sade. I livsmedelskommittén försökte vi att hitta möjligheter till en bred lösning. Jag tror att både folkpartiet och moderaterna när det gäller livsmedelskommitténs arbete ansåg att centerpartiet lade fram förslag som det var orimligt för något parti att ansluta sig till. Vi lyckades då nå en överenskommelse som vi tyckte var rimlig. Men även i detta avseende har Stensson gjort klart att det för folkpartiet är viktigare att få till stånd åtgärder som underlättar ett regimskifte. Därmed får sakligheten i de här frågorna ge vika. Det är intressant att konstatera detta. Sedan till Anders Dahlgren.

Är det inte så, att man då kan konstatera att staten på grund härav ålägger jordbruket ett sådant ansvar att det måste bli fråga om en nedläggning av jordbruksföretag? Jag måste säga att det är en oerhört pessimistisk inställning som Anders Dahlgren har i fråga om förutsättningarna över huvud taget att åstadkomma någonting som är bättre än det vi har i dag när det gäller att utnyttja vår åkerareal. Det måste väl ändå vara riktigt att vänta sig att jordbrukarna är positiva till och intresserade av att finna möjligheter att odla grödor som ur ekonomisk synpunkt kan vara mera intressanta för jordbruket. Jag vet att ett sådant intresse finns. Det är inte så få jordbrukare i dag som t.ex. har gått över till att odla proteingrödor — vilket naturligtvis är värdefullt. Det är det intresset som vi vill ta vara på. LRF för sin del har förordat etanolproduktion, och det gör även centern. Vi har sagt att vi måste veta något mera om detta innan vi drar i gång en fabrikation av etanol. Vi måste veta hur vi skall utnyttja etanolen och eventuella motoralkoholer i vår energiförsörjning. Det kan ju inte vara en förstahandsuppgift i fråga om energiförsörjningen att utnyttja spannmål, utan det är fråga om att lösa energiförsörjningsproblem. Dessa måste vi ha ett riktigt grepp om, så att vi inte i det här sammanhanget drar på oss nya problem. Allra sist: Jag såg att Anders Dahlgren blev något konfunderad vid slutet av mitt anförande. Möjligheten att skapa hyggliga förhållanden för jordbruket i det här landet är emellertid beroende av i vilket samhälle vi skall leva i framtiden. Detta är en insikt som både Anders Dahlgren och jag har — jag har den i varje fall fortfarande, jag vet inte om Anders Dahlgren har det. I början på 1930-talet baserade vi hela uppläggningen av en aktiv konjunkturpolitik och viljan att göra någonting för människorna och förändra det här samhället på bl.a. insikten att de stora, breda folklagren — löntagare, jordbrukare, osv. — var beroende av varandra. Nu arbetar moderata samlingspartiet för ett systemskifte. Man accepterar inte välfärdsstaten. Man accepterar inte, de värderingar som har legat till grund för hela den uppläggning av utvecklingen som vi har haft under dessa år. I fråga om detta sitter centerpartiet i moderaternas släpkärra. Det skulle förvåna mig om inte Anders Dahlgren innerst inne — jag tycker att jag känner honom så pass bra — understundom mår litet illa av att veta att det här inte kan vara i linje med de värderingar som hans parti tidigare har haft. Jag kan förstå att han och hans parti befinner sig i ett politiskt predikament. Men jag tror att det skulle vara värdefullt om centerpartiet tog sig en ordentlig funderare på hela den här problematiken, innan man definitivt sätter sig fast i högerburen och därmed medverkar till det systemskifte i detta avseende som moderaterna nu med full styrka i den borgerliga delen av parlamentet vill driva så hårt. Det är fundamentalt, Anders Dahlgren, för dessa diskussioner. Det är när de många människorna kan äta sig mätta som vi har bättre förutsättningar att lösa även jordbrukets problem.
Herr talman! Jag har full förståelse för att jordbruksministern inte vill diskutera jordbrukspolitik utan i stället vill diskutera allmänpolitik. Jag har full förståelse för det, och jag skall inte klandra honom för det. Jag skulle ha gjort exakt likadant, om jag hade haft lika dåligt på fötterna i sakfrågan som jordbruksministern. Men, jordbruksministern, tro för all del inte att bönder är dumma, för det är de verkligen inte. De har i alla tider odlat de grödor och bedrivit den produktion som de fått det största utbytet av. Det kommer de att fortsätta med. Problemet är bara att jordbruksministern genom att ge allmänna råd och anvisningar, vilket socialdemokraterna är duktiga på, tror att han skall kunna rädda dessa 300 000 hektar utan att säga vad de skall användas till och utan att stimulera till någon användning av dem. Ni utreder etanolen, och ni hoppas att det skall bli någonting av det. Men lika litet i denna fråga som i ert miljöarbete — exempelvis beträffande den blyfria bensinen och beslutet om subventioner och om inblandning av etanol i bensinen — kommer ni till skott. Ni gör ingenting annat än talar. Var i propositionen eller i utskottets majoritetsskrivning finns det en garanti för att dessa 300 000 hektar skall odlas? Ingenstans! Är jordbruksministern medveten om att det varje sekund försvinner 1 hektar åkermark ur produktion på grund av ökenutbredning i världen — 1 hektar varje sekund. Sveriges överkapacitet på 300 000 hektar försvinner då på fyra dygn. På fem veckor föds 8 miljoner människor. På fyra dygn föds nära 1 miljon människor. Ändå ger ni socialdemokrater med allt ert vackra tal om solidaritet inte någon som helst garanti för att vi fortsättningsvis skall kunna odla denna mark, utan ni hänvisar till utredningar och hyser fromma förhoppningar om att problemet skall lösas. Men hela tiden ställer ni krav på utövarna, på dem som skall leva på marken, att de skall anpassa sig till en situation där man inte producerar mer än vad svensken äter upp. Jag tycker inte det är hederligt, herr jordbruksminister. Jag tycker inte det är hederligt att lägga ansvaret för det öppna landskapet, beredskapspolitiken, regional politiken på utövarna — de utövare som ni samtidigt inte ger några garantier. Vi kommer aldrig att acceptera en sådan politik.

Herr talman! Jag kan inte vara speciellt ömsint beträffande den socialdemokratiska regeringen. Det finns många anledningar till att vi behöver byta regim i landet. Jag vill ha bort löntagarfonderna. Jag var inte med på den bensinskattehöjning som vpk och socialdemokraterna ordnade i höstas. Jag tycker inte skatterabatten är särskilt bra. Den fördubblade bilaccis som nu skall genomföras, förmodligen också den med hjälp av vpk, är kvartalspolitik som vi egentligen inte har råd med i det här landet. Det finns alltså många anledningar till att vi behöver ha en annan regim. Jordbruksministern var inne på mjölksubventionerna. Enligt folkpartiets förslag skall inte en enda krona försvinna vid saneringen av budgeten. Vi har hela tiden sagt att dessa medel skall gå till stöd åt barnfamiljerna. Barnstödet skall höjas med dessa pengar under en treårig avvecklingsperiod, som är den tid vi har talat om. Jag lade också märke till att jordbruksministern sade att mjölksubventionerna är av största vikt just för barnfamiljerna. Nu är det ju så att många andra också får del av dem på bekostnad av bättre stöd till barnfamiljerna. Jag vet inte om vi har råd med det. Beträffande samhällskostnaden för överproduktionen vill jag fråga: Är det inte viktigt att få med näringens företrädare i den här frågan? Jag tycker att socialdemokraterna borde ha lyssnat litet mer lyhört på uttalanden från dem som mer direkt arbetar i råvaruproduktionen. Ett sådant lyssnande och agerande kunde ha varit en mycket viktig byggsten i en ny plattform, varifrån ett förtroendefullt samarbete med näringens företrädare kunde ha börjat för att sedan fortsätta.

Herr talman! De som av olika intressen till äventyrs läser det här protokollet kommer säkert att förvånas mycket över jordbruksministerns inlägg. Som för dagen förste företrädare för moderata samlingspartiet har jag i ett inlägg för ett par timmar sedan framfört den syn på jordbrukspolitiken som vi har. Det måste i hög grad förundra en läsare av protokollet att detta kan göras till den märkliga politik och den konstiga högerbur vari en samling borgerliga partier kan enas. Det är ju helt enkelt en jordbrukspolitik varom vi är överens, varom vi i stora delar är överens också med er socialdemokrater. Jag tycker att resonemanget om blockpolitik, herr jordbruksminister, var en ganska misslyckad del av ert inlägg. Vi kan väl för vårt vidkommande kosta på oss att glömma det. Ännu konstigare blev det. Vi gjorde faktiskt det påståendet att det var litet sent påkommet med de 40 miljonerna. I ett försök att prydligt legalisera åtgärden och tala om att den ingalunda var hastigt påkommen berättade jordbruksministern att han redan för flera år sedan — jag är övertygad om det — reste omkring i Norrland och tittade på svaga jordbruksföretag. Det är ju intressant men knappast något stöd för uppfattningen att ni inte redan när ni skrev propositionen borde ha kommit på att göra någonting åt detta. Sanningen var väl att denna eländiga blockpolitik krävde ett årligt ingripande. Det kostade rasande mycket pengar den här gången. Kommunisterna måste till varje pris fångas in, och det kostade 100 milj.kr. Klaga sedan inte på att John Andersson har mycket pengar i sin portmonnä, för här var det ni som fick svinga portmonnän ganska duktigt. Jag sade tidigare här i dag att det tog tio dagar och kostade 100 milj.kr. Det är vad den här manövern kostade er, och jag tycker inte att ni hade mycket att yvas över i det sammanhanget.

Herr talman! Jordbruksministern sade att John Andersson och han själv inte har samma portmonnä, och det är väl tur att vi inte delar på den. Men det handlar här inte om några portmonnäer, utan enligt min mening om hur vi prioriterar de resurser som vi har inom landet. Då måste man t.ex. välja mellan att minska på matmomsen eller att göra en marginalskattesänkning som främst gynnar höginkomsttagarna. Man kan fundera över varför vi tillåter en kapitalexport på 15 miljarder kronor om året. Man kan också fråga sig om vi skall fortsätta att gynna aktiehandeln genom att matskatten skall vara 22 V2 procentenhet högre än aktieskatten. Man kan ställa sig frågan om det är bättre att miljonärernas eller — vilket man nu talar om — miljardärernas antal ökar än att vi försöker prioritera om resurserna för att sänka matskatten. Jag tror att det skulle vara möjligt, om viljan fanns, att göra en sådan omprioritering att åtminstone det första steget till en sänkning av matmomsen kunde tas. Oavsett vilken regering vi får framöver kommer allt starkare krav på att något skall göras åt den orättvisa matskatten att tvinga fram åtgärder — och det ganska snabbt. Minns mina ord!

Herr talman! Jag skall börja med att vända mig till Arne Andersson i Ljung, som fortfarande tycker att det lät något konstruerat när jag talade om de insikter som jag har beträffande situationen i första hand uppe i Norrbotten men även i stora delar av norra Sverige i övrigt. Det är, som jag antydde förut, så att lantbruksstyrelsen har möjligheter att ingripa. Jag har — vilket lantbruksstyrelsen kan intyga — begärt att det skall göras inventeringar för att vi skall få ett grepp om hur situationen egentligen är. På det ena eller andra sättet måste en rekonstruktion komma till stånd för dem som skall vara morgondagens jordbrukare och som är oförskyllt drabbade av en utveckling under den borgerliga regeringstiden, innebärande att deras kalkyler inte höll trots att de hade följt de råd lantbruksnämnderna hade givit och trots att de hade fått stöd från staten. Det finns, som jag sade tidigare, ingen anledning till att kanske duktiga personer, som skall vara morgondagens jordbrukare men som har hamnat i denna svåra situation, skall behöva ställas i arbetslöshetskön. Det har hela tiden varit min inställning. Nu fanns det en möjlighet att också ta fram de här pengarna. Visst kunde vi ha gjort det i propositionen, men det fanns anledning att fundera över i vilka former det hela skulle ske, och då gick det utomordentligt bra att just nu redovisa omfattningen av behoven och att låta riksdagen slå fast att särskilda medel kunde utnyttjas för detta ändamål. Jag fann för min personliga del att man kanske kunde låta stödet få andra former än om man hade arbetat enbart med det bemyndigande som lantbruksstyrelsen kan ge i denna typ av sammanhang. Konstigare än så är det inte. Jag anser framför allt att de pengar som vi begagnar på detta sätt för att lösa dessa människors problem är riktigare och bättre använda pengar än de pengar som man från borgerligt håll vill ge åt spannmålsjordbrukarna. Börje Stensson har fortfarande litet bekymmer med regimskiftet. Jag skall inte uppehålla mig vid det resonemanget längre, därför att det är egalt — det är folkpartiets sak att bestämma sig för hur man skall ha det på denna punkt. Jag konstaterar att det inte fanns möjligheter att hålla fast vid den breda lösning som Börje Stensson säger sig eftersträva och som vi redan hade uppnått på utredningsnivå. Det får vara som det vill med den saken. Anders Dahlgren och Arne Andersson i Ljung viftar bort det fundamentala, när de påstår att jag inte diskuterar frågor som har med jordbrukspolitiken att göra — precis som om den ekonomiska utvecklingen i vårt samhälle inte skulle ha med jordbruket att göra! Självfallet är det så, vilket vi har fått bevis för när den ekonomiska utvecklingen gick snett. Av avgörande betydelse för jordbrukarnas trygghet är att vi styr den ekonomiska utvecklingen genom att hålla fast vid den inriktning vi hade tidigare, nämligen att eftersträva en rättvis fördelning i vårt samhälle i enlighet med välfärdsstatens principer. Det var när reallönerna började sjunka med 8 Jo som konsumtionen sviktade och effekterna för jordbruket därmed blev påtagliga.

Det är trots allt det som är helt avgörande. När andre vice talmannen nu snart står inför sin centerpartistämma tycker jag att han skall ta sig en funderare över varthän den politik som moderata samlingspartiet förordar kommer att leda, också med hänsyn tagen till jordbruksnäringen. Det hör faktiskt till bilden. Jag vet att Anders Dahlgren, när han kommer hem till sin kammare och börjar fundera, ger mig rätt på denna punkt. Jag vet att han i varje fall har haft denna inställning, och jag tror inte att han innerst inne har övergett den. Jag inser dock att han just nu befinner sig i ett visst politiskt predikament, som skapar svårigheter för honom. Jag tror inte att Anders Dahlgren har övergett föreställningen om nödvändigheten av att vi fortsätter att utveckla ett välfärdssamhälle. Det är viktigt också för jordbruksnäringens vidkommande, viktigt för många jordbrukare som inte är betjänta av den utveckling i samhället som moderata samlingspartiet förordar och som skulle vara förtjänta av mera omtanke, när Anders Dahlgren intar sina ståndpunkter i dessa frågor.

Herr talman! Här står då en högervriden — dock ej välsituerad — moderat lantbrukare, enligt Svante Lundkvist. Svante Lundkvist säger att vi skall ha en saklig och konstruktiv debatt. Jag vill i det avseendet ta upp ett par uttalanden, som jag skall återkomma till senare i mitt anförande. Jag blir något besviken när vännen och ministern Svante Lundkvist gör de missgrepp som han gjorde i slutet av sitt inledningsanförande. Han angrep moderata samlingspartiet för att inte acceptera välfärdsstaten. Han ger sken av att vi inte skulle tillåta de många människorna att äta sig mätta. Svante Lundkvist är ändå en av veteranerna i den regering som i dag har att styra det här landet. Det är verkligen att ta i när Svante Lundkvist talar på detta sätt — allt fler människor tvingas söka socialhjälp och allt fler ungdomar är oroade för sin framtid, bl.a. därför att de inte vet om de får något jobb. Jag tycker att man skall vara litet mer försiktig med orden när man vet att en normalfamilj under de senaste tre åren förlorat ungefär 8 500 kr. i köpkraft på grund av de skattehöjningar och sådant som socialdemokraterna genomfört. Jag tror att beloppet nu är uppe i över 9 000 kr. efter den senaste räntehöjningen, bilaccisen och sådant. Detta kan man inte lasta de borgerliga regeringarna för. Herr talman! Om man ser tillbaka på historien finner man att vi ungefär vart tionde år i detta land fått ett jordbrukspolitiskt beslut. Om man studerar motiven för besluten och tar del av debatten och utredningsarbetet, finner man att dessa beslut egentligen varit en framskrivning av en utveckling som redan ägt rum. Man har alltså anpassat sig till det läge som rådde. Låt oss också konstatera att samhällsekonomin och de näringspolitiska förutsättningar som lantbruket arbetar under har betytt mycket mer än de jordbrukspolitiska besluten. 1960-talet var ett oerhört kärvt årtionde för jordbruket. 1967 års beslut uppfattades av jordbrukarna som mycket negativt. I början av 1970-talet och ända fram till den ekonomiska kraschen i mitten av 1970-talet var utvecklingen för jordbruket mycket positiv. 1977 års jordbrukspolitiska beslut uppfattades som ett för jordbruket positivt beslut. Men den utveckling som vi därefter haft har varit negativ. Det är ganska intressant att studera historien på detta område. Det framgår då helt klart att ekonomin i samhället är helt avgörande för hur jordbruket har det. Jag tycker att man bör fundera över det. Därför anser jag också att den politiska debatt som vi fört under det senaste året varit ganska underlig. Vi politiker har fört en debatt som egentligen varit destruktiv för näringen. De aktiva lantbrukarna har hela tiden uppfattat denna debatt som ett angrepp på näringen, och det är inte bra. Vi har inom näringen — om jag får göra mig till tolk för jordbrukarkåren — fått en känsla av att vi i långa stycken är en belastning för samhället. Det är heller inte bra. Men det är inte så konstigt efter den debatt som förts och med den ekonomiska utvecklingen i samhället, vilken drabbat även jordbruket. Flera talare — även ministern — har sagt att livsmedelskommittén har arbetat under tidspress. Det är riktigt. Den ende som har ansvaret för det är ministern — det är helt klart. När propositionen äntligen kom hade den inget framtidsperspektiv. Man rörde om mycket — det framgick även av ministerns anförande —, men man gick aldrig på djupet, och man drog inte konsekvenserna av de analyser som gjorts. Propositionens förslag kom ut från utskottet till stor del omarbetat. Utskottet har fått arbeta under mycket stor brådska och har nu lagt fram sitt förslag. Resultatet blev egentligen ingen genomtänkt livsmedelspolitik, det blev en ny jordbrukspolitik. Vi lantbrukare hade önskat en genomlysning av hela livsmedelskedjan. Vi hade ingenting att förlora på det. Vi tror också, som flera talare har sagt, att vi kommer att få en fortsatt jordbrukspolitisk debatt. John Andersson i vpk säger att han tror att debatten kommer att fortsätta redan om något år. Håkan Strömberg talar om att vi skall ”hitta” en jordbrukspolitik. Det förstår jag mer än väl. Han har inte hittat någon än, och han får nog söka ytterligare. Och Svante Lundkvist talar om livsmedelspolitiken, men jag uppfattar det så att den inte är genomlyst. Sveriges bönder hade gärna sett att vi fått en genomlysning av hela livsmedelskedjan. Jag blir förvånad när det här, från krafter som talar om marknadsekonomi och sådant, talas om kooperationens monopolställning. Så länge kooperationen arbetar på samma villkor som andra företagsformer får den bli hur stor som helst! Så länge vi har mätare av konkurrens är det ingen fara! Det skulle således ha varit intressant att få den nämnda genomlysningen, antingen den hade varit positiv eller negativ för kooperationen. Hade den varit negativ — vilket jag inte tror — hade bönderna varit mycket tacksamma för att få veta det, och i så fall skulle det rättas till. Herr talman! Sveriges jordbruk har två vägar att gå. En reglerad och av politiker styrd väg, utvecklingshämmande och för brukarna ganska ointressant. Vi har den andra vägen att gå: Vi kan välja ett samhälle med ett friare och öppnare näringslivsklimat. Det skulle skapa en näring i utveckling och med framtidstro. Vi måste få en förbättring av det näringspolitiska klimat som vi lantbrukare skall jobba i. Den moderata skatteoch avgiftspolitiken — som Svante Lundkvist benämner högerpolitik — skulle ge ett sådant klimat.

En lösning av problemen på de områden som jag här har nämnt betyder sammantaget mer, enligt moderat synpunkt, än de frågor vi i dag diskuterar. Det betyder över 3 000 kr. efter skatt, dvs. netto, för ett normalt familjejordbruk om man genomför det moderata förslaget. Herr talman! Jag skall sluta med att säga att svenskt lantbruk är och kommer att förbli en resurs för landet. Svenskt lantbruk är en nödvändighet för att vi skall kunna klara regionalpolitiken och en nödvändighet ur beredskapssynpunkt. För att lantbruket skall kunna fylla dessa samhällsuppgifter fordras det att lantbruket och annan företagsamhet får bättre villkor att arbeta under. Kalla gärna, som herr ministern Svante Lundkvist gör, våra förslag systemförändringar och högervridning. Vi är då helt övertygade om att svenskt lantbruk är mer betjänt av en mycket snabb högervridning än av en socialdemokratisk politik.

Herr talman! Vi har i dag att diskutera hur jordbrukspolitiken skall se ut framöver. Det är Sveriges nationaldag, och jag tycker att det kan vara ett bra sätt att fira nationaldagen på att diskutera vår modernäring. Tyvärr är det väl så att de beslut vi kommer att fatta inte svarar mot de krav på en långsiktig jordbruksoch livsmedelspolitik som i varje fall centerpartiet vill ställa. Mot den bakgrunden har vi från centerns sida till betänkandet fogat 29 reservationer, där vi talar om, hur vi skulle vilja utforma jordbrukspolitiken och livsmedelspolitiken på ett bättre sätt. Jordbruksministern talade i sitt anförande om den ekonomiska politikens betydelse för jordbrukets situation. Det är alldeles riktigt att den ekonomiska politiken har en väldigt stor betydelse härvidlag. Att den socialdemokratiska regeringen misslyckats med den ekonomiska politiken och därför tvingats vidta en räntehöjning på 2 96 är utan tvekan förödande för svenskt jordbruk och kommer att ytterligare försvåra situationen. Från centerpartiets sida anser vi att det svenska jordbrukets produktionsförmåga är en tillgång. Vi menar att det måste vara en huvuduppgift för oss att utnyttja denna tillgång på ett så bra sätt som möjligt och inte strypa den så som den socialdemokratiska majoriteten vill göra. Vi har i många sammanhang framfört — och det gör vi också i de reservationer vi nu avgivit — att denna produktionsförmåga är någonting nyttigt för samhället. Det är ju genom den produktionsförmågan som vi får fram livsmedel till de svenska konsumenterna — livsmedel som är av hög kvalitet och som kan säljas till rimliga priser. Om man sätter livsmedelprisernai relation till övriga priser, så framgår det faktiskt att livsmedlen inte är så förfärligt dyra. Det är — som bl.a. John Andersson varit inne på —-i många fall momsen, skatten på mat, som gör att det blir en så stor fördyring. Vi exporterar ganska mycket livsmedel från Sverige, och även detta innebär att livsmedelsproduktionen är en tillgång för landet. I vår handelsbalans ingår som en viktig del att vi har jordbruksprodukter som vi kan exportera. Ur sysselsättningssynpunkt samt ur regionalpolitisk synpunkt och ur landskapsbildssynpunkt är jordbruket en absolut nödvändighet för många bygder. Detta kommer Karl Erik Olsson att närmare gå in på längre fram i debatten. Sverige har, i likhet med de flesta länder, ett skydd för jordbruket, därför att man vill gardera sig så att det finns livsmedel i alla situationer — även i en situation där det skulle uppstå svårigheter att importera. Jag syftar på en avspärrningssituation. Det behöver inte bara vara fråga om en ren krigssituation, utan det kan vara så att vi har oro i världen och blir avspärrade på det ena eller andra sättet. Anders Dahlgren har något varit inne på den här saken tidigare. Klart är att om vi skall hålla denna krisberedskap, så behöver vi all den åkermark vi har i dag. Därutöver behöver vi ökade möjligheter att producera protein, energi och annat, och här är den svenska åkerjorden av grundläggande betydelse. Vi måste vidare få en bättre beredskap när det gäller kvävegödsel — något som vi inte har i dag. Det förutsätts att så skall bli fallet, men några förslag har inte lagts fram om hur det hela skall genomföras. Det är därför tveksamt i vilken mån sådana här möjligheter står till buds, om vi skulle komma i en avspärrningssituation. Vi har alltså inte den beredskap som vi skulle behöva ha för en trygg livsmedelsförsörjning även i en krissituation. Vårt globala ansvar för livsmedelsförsörjningen är likaledes en viktig del. Vi vet att väldigt många människor svälter ute i världen. I propositionen och i livsmedelskommitténs betänkande står att omkring 600 miljoner människor är undernärda, och den här skaran växer. Samtidigt vet vi — som Anders Dahlgren påpekade här — att ökenutbredningen pågår i en ganska fasansfull takt. Det innebär att regeringens resonemang, att vi måste lära de olika länderna att själva försörja sig, egentligen inte räcker. Det är en riktig målsättning, men det tar tid att komma dithän — om vi ens når så långt på alla ställen. De torkkatastrofer som drabbar länderna i fråga kan vi ju inte rå på, och då uppkommer de här situationerna. Det är ingen felaktig målsättning att ge hjälp som syftar till självhjälp. Men det är att gå för långt att säga sig, att man löser problemen på detta sätt, och framför allt kan man inte uppnå lösningar så snabbt som har förutsagts. Vår produktionsförmåga är således en tillgång som vi skall använda. Det överskott som vi har fått beror inte heller bara på jordbruket, det beror i hög grad på att man har dragit ner livsmedelssubventionerna och på det sättet minskat konsumtionen. Det beror också på att man har haft en försämrad lönsamhet inom jordbruket. Man har inom jordbruket tvingats att öka produktionen för att klara sin ekonomiska situation. Orsaken är också delvis att man inte har haft de styrmedel som man egentligen borde ha för att motverka den mycket storskaliga produktion av animalier som vi också har fått. Det är här som staten skall komma in och ge jordbruket de förutsättningar som behövs i form av de här styrmedlen. Det är också här som statens ansvar för överskottsarealen kommer in. Vi vill från centerpartiet påpeka att förutsättningen för ett mindre kemikalieanvändande i samhället — vilket nu diskuteras — är att vi har tillgång till den åkermark vi nu har. Man måste emellertid också skapa förutsättningar för detta genom forskning och rådgivning och genom att de som driver ett sådant jordbruk i större eller mindre skala ges möjligheter till en rimlig lönsamhet. Den kompromiss som vpk och socialdemokraterna har gjort i 40—60-frågan gör att jordbruket ekonomiskt hamnar på en lägre nivå. Centerpartiet har i en reservation som vi avgivit tillsammans med moderater och folkpartister poängterat att omhuldandet av den svenska åkermarkens fortsatta användning är något mycket viktigt. Därför måste samhället långsiktigt ta ett ansvar. Det går inte att genomföra en avveckling av samhällets stöd under en kort period. Det är egentligen större skillnad mellan de här synsätten än mellan 60-40 eller 40-60. Det handlar också om viljan att hjälpa till att hitta alternativ produktion, etanol och annat, och om att skapa förutsättningar för detta. Socialdemokraternas förslag innebär också att matpriserna ökas. Det har poängterats här i dag att det inte är möjligt att göra detta och samtidigt tro att produkterna skall kunna säljas i samma utsträckning som i dag. Man förvärrar den onda cirkel som Svante Lundkvist talade om. Detta gäller finansieringen av samhällets kostnader både för överproduktionen och exporten samt för Norrlandsstödet. Jordbruksministern har sagt att man inte naggar på matsubventionerna. Det är ett felaktigt påstående. I morgon har vi att ta ställning till ett förslag från jordbruksministern om att höja mjölkpriset med 2 öre genom att ta 22 milj.kr. av regleringsmedlen för att täcka kostnaderna för Norrlandsstödet. När det gäller Norrlandsstödet är den summa som föreslås i propositionen ynkligt liten. Påslaget räcker inte. Centerpartiet har lagt fram ett betydligt längre gående förslag. Vi vill ha en ökning med ytterligare 80 milj.kr., vilket vi också har reserverat oss för. Då det gäller gränsdragningarna för stödet har det uppstått en stor diskussion om hur man skall gå till väga. Jag skulle vilja säga att majoritetens ställningstagande i utskottet innebär att man har tagit hänsyn till de uppgifter som kommit från Jämtland och Norrlands inland om att de här beräkningarna inte är riktigt tillfredsställande. Därför har vi sagt att man skall se över gränsdragningarna. Jag tycker att man borde känna sig ganska till freds med att man har fått jordbruksutskottet och riksdagen att lyssna. Vi kan se fram emot en förändring, och vi vill ha ett förslag om detta. Vi motsätter oss också de förslag som finns i propositionen om att man skall tvinga de kooperativa företagen att dela upp sig i juridiska personer för att man på det sättet skall få en kontroll av deras verksamhet. Vi menar att man då slår undan fötterna för de kooperativa företagen och deras sätt att arbeta. Så länge man inte har några motiv för det skall man heller inte tillgripa sådana här tvångsåtgärder. Den sociala sidan när det gäller jordbruket är också viktig — inkomstmålet, konsumentmålet etc. Men det gäller inte bara att skapa ekonomiska förutsättningar. Det gäller också att försöka skapa sociala förutsättningar för jordbruket som är något så när likvärdiga med andra gruppers. Därför har vi från centerpartiet föreslagit att man skall få sådana möjligheter till semester som är likvärdiga med andra gruppers. Vi har också när det gäller rennäringen tagit upp att man skall få till stånd ett trygghetspaket. Där har vi i en motion med anledning av propositionen understrukit det som sades vid budgetbehandlingen, att det skall kunna ske i anslutning till uppräkningen av Norrlandsstödet, så att man inom den ramen också kan få ett trygghetspaket för rennäringen. Herr talman! Det finns mycket mer som jag skulle vilja säga, men flera talare kommer efter mig och får ta upp övriga frågor som jag inte har kunnat beröra. Jag skulle vilja avsluta med att säga att Sverige är betjänt av att ha ett svenskt jordbruk, som i likhet med tidigare kan utvecklas och vara effektivt. Men för detta krävs att vi har en jordbruksoch livsmedelspolitik som kan skapa de förutsättningarna, och vår uppfattning är att en sådan inte är för handen. Därför har vi från centern reserverat oss på en rad punkter, och jag yrkar bifall till de reservationerna.

Herr talman! Varje dag måste varje svensk medborgare ägna tid, uppmärksamhet och pengar åt livsmedel. Den mat som vi äter — eller rättare sagt bör äta — är ju i ordets innersta mening livsmedel, medel för livet. Det är egentligen ofattbart att vi i ett så väl utvecklat land som Sverige först nu anlägger en samordnad politisk syn på vår föda. Ändå finns det fortfarande politiker som bara talar om jordbrukspolitik, och det finns andra som klagar över att allt på livsmedlens väg från jord till bord inte är analyserat helt igenom. Men så skönt då — att vi har något kvar att utreda och diskutera! I regeringens förslag om en livsmedelspolitik sägs ärligt ifrån att det måste till ytterligare utredningar när det gäller både ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna och om den inverkan som stordrift och centralisering kan ha på kvalitet, tillgänglighet och pris. En stor del av våra baslivsmedel kommer från jordbruket, och vi har i Sverige duktiga jordbrukare och ett effektivt jordbruk och förädlingssystem. Men i allt ståhej kring jordbrukets ekonomiska förhållanden tycker jag att en del viktiga fakta har kommit i bakgrunden. Därför skulle jag gärna vilja slå fast: Under efterkrigstiden har avkastningen inom jordbruket av både gröda och slakt i stort sett fördubblats, samtidigt som antalet aktiva jordbrukare har minskat med 80 26. Också inom trädgårdsnäringen och inom fisket har det varit en liknande utveckling. Maskiner, kemikalier och mer avancerad teknik har höjt produktiviteten per hektar och djurenhet och minskat insatsen av arbetskraft. I början av 1980-talet var t.o.m. produktivitetsökningen inom jordbruket mycket högre än inom industrin. Nu varierar naturligtvis utvecklingen mycket mellan olika jordbruksföretag, och därför kan man alltid finna exempel på en mindre positiv utveckling inom vissa jordbruk. Sammantaget har ändå utvecklingen — speciellt eftersom den har skett jämsides med en mindre men ändå märkbar dämpning av konsumtionen av baslivsmedel — lett till att vi fått stora överskott på jordbruksprodukter, som nu får säljas med exportförluster. När jordbruket kollektivt får betala exportbidrag genom avdrag på sina avräkningspriser, minskar deras intäkter med 15-20 96. Det pressar naturligtvis lönsamheten. Om detta är man alltid mycket tyst. Kanske är det då förklarligt att många jordbrukare söker utvidga sin produktion, men det leder bara, i det marknadsmässiga perspektivet, till att obalansen blir ännu större. Därmed blir också beloppen för inkomstföljsamhet och därigenom påslagen på de svenska priserna höga. Vi har sedan slutet av 1970-talet under varje år haft en prisutveckling på baslivsmedel som har överstigit inflationen med flera — ja, ibland många — procent. Det bidrar till att försvaga efterfrågan på produkterna, och därmed sluts den onda cirkel som vi nu måste försöka bryta — det är helt nödvändigt. Vi kan inte lösa världssvältens svåra plåga med dyra livsmedel. Det är omöjligt ur u-landsekonomisk synpunkt så länge inte alla i-länder är överens om att i högre grad och mera jämlikt öka sina biståndsinsatser. Den diskussion som har förekommit om livsmedelsöverskott och produktionsmål har varit hetsig och onyanserad, och det har förekommit en massa dimbildning. Därför känns det bra, tycker jag, när regeringsförslaget slår fast att produktionsmål och resursinsatser till jordbruket i stort sett bör motsvara den inhemska konsumtionen och det utlovade biståndet. Det är denna produktion som skall ha prisstöd och regleringsåtgärder. En sådan målsättning ger en stor majoritet av utskottet också sitt stöd till. Jag finner det mycket värdefullt att jordbruksoch livsmedelspolitiken nu också ur konsumenternas synvinkel sätts in i rätt perspektiv. Det gäller både prissättningen och livsmedelskvaliteten och deras betydelse för kosthåll och hälsa. Det gäller sådana produktionsformer och hantering av livsmedlen som medför risker för både miljö och hälsa. Det gäller också hur effektiv och varierad som distribution och handel med livsmedel bör vara. Även om vi i livsmedelskommittén ansåg att en hel del av dessa frågor borde vidare utredas, så finns det ingen anledning, tycker jag, att vara så hånfull som centern är i sina motioner, där man talar om löst påhängda avsnitt om kost och hälsa, om livsmedelskvalitet och industrioch handelsleden. Jag vill gärna säga att om vi skulle ha följt det intresse som centern har visat för dessa frågor i utredningen och tidigare i riksdagen, skulle dessa delar inte alls ha varit med i förslaget. Då hade det inte funnits något om dem. De krav på ytterligare kompletterande utredningar om livsmedelskedjans industrioch handelsled som framförs av alla de borgerliga partierna, liksom när det gäller insatsvaruledet av vpk, skymmer ju det faktum att det finns en bred rapport om just detta från livsmedelskommittén. Där har man också redogjort för vilka andelar av konsumentpriset på olika produkter som beror på de olika leden i kedjan, på jordbruket, på primärförädling i mejerier och slakterier osv., på industri, på distribution, på förpackning och hantering i handeln. Detta som man hela tiden kräver nya uppgifter om finns ju i utredningen.

Sida upp och sida ned finns fakta i kommitténs betänkande som verkligen bör komma ut till svenska folket. Jag hoppas att också en och annan jordbrukare orkar sätta sig in i dessa frågor.

Då var den genomsnittliga årliga höjningen av priserna på baslivsmedel från 1977 till 1983 13,5 0. Det var, Lennart Brunander, betydligt över den vanliga inflationen. Även under de borgerliga åren har vi haft problem med priserna på livsmedel. Jag hoppas att dessa faktiska upplysningar från SPK:s statistik litet kan svalka intensiteten i kravet på borttagandet av matmomsen. Jag tycker också att det är bra att det slås fast att man kommer att ta mera miljöhänsyn i jordbruksproduktionen. Jag finner därför att vpk-fp-reservationerna på denna punkt slår in öppna dörrar. Forskningsrådet kommer snart att lägga fram en rapport om ett samarbete om olika produktionsmetoder. Allra sist, herr talman! Det har talats väldigt mycket här om att det är så bekymmersamt för jordbrukarna och att det är väldigt viktigt att man ger ännu mera pengar för att hjälpa till att klara spannmålsöverskottet. Det har ganska nyligen kommit uppgifter från jordbruksnämnden om jordbrukarnas deklarationer från 1983. Dessa talar om bl.a. att bruttoinkomsterna minus kostnaderna efter balansändringar under tiden 1982-1983 hade stigit i slättbygderna med 26 96, medan de i södra och mellersta Sveriges skogsoch dalbygder hade minskat med 7 20. Därför finner vi socialdemokrater inte att man nu skall ytterligare öka på pengarna till jordbrukarna i slättbygden för att klara spannmålsöverskottet. Vi har gjort en överenskommelse för att hjälpa till vid omställningen i användningen av åkermark, så att vi inte skall behöva lägga ned vår åkermark. Däremot har vi genom de 40 miljoner som vi satsat för att lätta bördan för de svårt utsatta jordbrukarna verkligen direkt destinerat pengar till dem som har det svårt. Av dessa siffror angående deklarationerna förstår man att det finns stora skillnader i jordbrukarnas förhållanden. Det finns en hel del jordbrukare som har det svårt, men det måste också finnas en hel del jordbrukare som trots att de på många sätt klagar över höga kostnader har haft det rätt så bra. Annars skulle det inte vara sådana siffror i deklarationsundersökningen. Jag är glad för att man i proposition och i utskottsbetänkande nu slår fast att konsumentmålet och jordbrukarnas inkomstmål skall vara jämställda och att produktmålet för jordbruket i fortsättningen skall vara att täcka den inhemska konsumtionen plus det bistånd som vi beslutat om. Jordbruksnä ringen måste alltså så småningom, efter kanske en kort omställningstid, själv ta ansvar för det överskott som nu pressar ner näringens lönsamhet.
Herr talman! Grethe Lundblad sade att vi inte skulle klaga på att man inte fått någon samordnad livsmedelspolitik. Samtidigt tyckte hon att det var bra att vi utredde frågan. Målet för livsmedelskommittén var ju att komma med förslag till en livsmedelspolitik. Det har man alltså inte lyckats med. Sedan hänvisar Grethe Lundblad till hur mycket köttet kostade och hur stor andel av produktpriserna som jordbruket svarade för och hur stor andel de övriga delarna hade. Men vad Grethe Lundblad inte redovisade var att jordbrukets andel av konsumentpriserna minskat under de senaste åren. Om förädling och handel säger man att konkurrens råder inom den sektorn. Alltså förutsätter man att allt är bra. Man gjorde ingen studie av den del av konsumentpriset som har haft den starkaste utvecklingen. Sedan blir jag inte riktigt klok på Grethe Lundblads procenträkning när det gäller ökningen av momsen. Under den tid som momsen inte har höjts får den naturligtvis en oförändrad andel av matkronan. Men i kronor räknat får konsumenten betala ut mycket mer. Under de senaste tre fyra åren, sedan slutet av 1970-talet, har momsen i procent räknat ökat betydligt starkare än livsmedelskostnaderna i övrigt. Jag skall inte nämna några siffror, eftersom jag inte har dem i huvudet. Men det är stora skillnader härvidlag. Vidare sade Grethe Lundblad om ansvaret för de människor som svälter i världen att så länge industriländerna runt om i världen inte tar ett ökat ansvar skall inte heller vi göra det. Jag tycker att det är ett väl cyniskt resonemang. Vårt ansvar är ju lika stort oavsett hur andra industriländer beter sig. Vår uppgift blir i så fall att påverka dem. Jag kan inte tolka Grethe Lundblads resonemang om hur mycket åkermark som skall vara kvar på annat sätt än att vi ändå får en nedläggning av mark. Sedan tyckte Grethe Lundblad att vi har för litet intresse för kost och hälsa. Men för inte så länge sedan tog riksdagen ett beslut om att förbjuda antibiotika i djurfoder, och det är ursprungligen ett centerkrav. Vi har haft andra krav också. Socialdemokraterna vill t.ex. inte att man skall ställa samma krav på importerade varor som på svenska varor, men det kan inte vara av omsorg om konsumenterna som man avstår från att ställa de kraven.

Herr talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten med några fler repliker, men Grethe Lundblads nonchalans i fråga om matmomsens prishöjande effekt övergår vad jag hittills fått höra. Desto märkligare är det att få höra sådant från en som varit företrädare för konsumentintressena. Jag kan nämna en del siffror. Det skall bli intressant att höra om Grethe Lundblad anser att dessa uppgifter är felaktiga.

Under perioden har alltså statens nettoskatt på mat — momsintäkten minus utgående livsmedelssubventioner — stigit med 210 90. En nyligen genomförd opinionsundersökning visar att 87 Zo av det svenska folket anser att det nu är dags att göra någonting åt den orättvisa matskatten. Jag hoppas att också Grethe Lundblad ansluter sig till dessa 87 Ze!
Herr talman! Först skulle jag vilja säga till John Andersson att momsen egentligen inte har någon direkt fördelningspolitisk effekt. Den skiljer inte mellan livsmedel och andra nyttigheter, men det är naturligtvis på det sättet att den person som köper exempelvis mycket dyra livsmedel får betala mera moms. Skall vi försöka lägga över till andra beskattningsformer kanske vi inte kan få det så här enkelt. Att man skulle lägga mera beskattning på aktierna tror jag inte så mycket på, för det är faktiskt så att aktiebeskattningen redan har ökat kraftigt de senaste åren, och för närvarande sjunker också aktiekurserna. De siffror jag nämnde gav en klar bild av att den största orsaken till konsumentprishöjningen inte var momsens ökning utan att de stigande livsmedelspriserna i större utsträckning kom sig av andra delkostnader. Jag hör inte till dem som bara vill ivra för att ta bort momsen. Jag vill erinra om att när vi har utrett det har bara vpk sagt att det var möjligt att ta bort momsen. Jag skulle gärna vilja veta varifrån de 16 miljarder skulle komma som skulle ersätta momsen. Till Lennart Brunander vill jag säga att jag vet att centern har gått in för att ta bort antibiotika i foder, men i övrigt har man tidigare inte i så stor utsträckning intresserat sig för de här frågorna. Det var faktiskt så att det var vi från konsumenthåll som fick dra fram dem för att de över huvud taget skulle bli belysta ordentligt i utredningen. Jag är tacksam för att man har antagit vårt förslag om att ytterligare utreda de effekter som beror på livsmedlens kvalitet och liknande, så att man ytterligare kan förankra de delarna av utredningens resultat i nya förslag. Jag fick inte alls någon kommentar från Lennart Brunander till mina siffror angående jordbrukarnas inkomster. Jag tyckte annars att de var rätt uppseendeväckande när jag fick se dem. De finns faktiskt i jordbruksnämndens publikation Jordbruksekonomiska meddelanden. Det är mycket viktigt att just dessa uppgifter kommer ut. De visar nämligen att det i dag inte är spannmålsbönderna som har det största behovet av extra stöd, utan tvärtom andra delar av jordbruket, kanske framför allt jordbruken norr om Dalälven. Så har vi gjort vid fördelningen av de extra pengar som vi har kunnat sätta in. De pengar som vi anslagit till spannmålsöverskottet är inte avsedda att täcka kostnaderna för överskottet, utan de skall vara en hjälp vid jordbrukets omställning för att vi skall kunna använda åkerarealen på ett bättre sätt och slippa lägga ned åkermark. Socialdemokraterna vill inte lägga ned åkerareal, utan vi vill stimulera jordbruket till en annan användning av marken. Jag tycker inte att man från centerns sida ständigt skall försöka ge sken av att vår syn är en annan. Vi har inte den uppfattning som ni vill pådyvla oss.
Herr talman! Grethe Lundblad sade att hon inte fick någon synpunkt från mig på jordbrukarnas inkomster och uppgiften att spannmålsodlarna har så god ekonomi att de inte behöver ges mer stöd. Det är viktigt att påpeka att det i de siffror som Grethe Lundblad redovisade ingår inte bara arbetsinkomst utan — förmodar jag — också kapitalinkomst. Böndernas situation är då ganska olika beroende på när fastigheten köptes. Under en tid har vi haft litet för låga priser på spannmål. Därigenom har spannmålsproducenter lurats att i stället producera animalier. På grund av detta har animalieproduktionen blivit för stor, vilket har varit till förfång för animalieproducenterna. När vi hanterar dessa frågor får vi se till att vi inte binder ris åt egen rygg. Vi måste ha en helhetssyn. Jag har här ett utredningsmaterial från sparbankerna som visar att jordbrukarnas inkomster är mycket låga i förhållande till andra grupper i samhället. Med de förutsättningar som vi nu ser framför oss kommer de dessutom att försämras under detta år. Den uppmärksamhet vi visar kost och hälsa är välgrundad. Här finns ett gemensamt intresse för producent och konsument att få fram bra livsmedel. Skall man sälja produkter, måste man naturligtvis också ha bra produkter. Det är viktigt att vi skapar regler för att det är livsmedel av god kvalitet som säljs, men också förutsättningar för jordbrukarna att producera sådana. Vi vill inte lägga ned åkermark, utan stimulera jordbruket att nyttja arealen till annat, sade Grethe Lundblad. Det låter mycket bra, men kom med förslag som leder fram till denna stimulans! I annat fall är det bara löst prat.
Herr talman! Om Grethe Lundblad har ökat omsättningsskatten på aktiehandeln, har det gått mig förbi. Argumentet att de som köper dyrare livsmedel betalar mer om vi har nuvarande matskatt är inte värt att bemöta. Det är barnfamiljer och låginkomsttagare som får lägga en mycket stor del av sina inkomster på matkontot. Det är dessa grupper som främst drabbas av den orättvisa matskatten. Grethe Lundblad föredrog att sänka marginalskatten, vilket mest gynnar höginkomsttagarna.

Det är många som i dag inte har möjlighet att köpa kött, utan endast kan titta på de fina köttbitarna genom charkdiskens plastruta.
Herr talman! När det gäller att hjälpa barnfamiljerna, John Andersson, tycker jag faktiskt att det är bättre att ge ett direkt stöd till dem. Då vet vi att det är just barnfamiljerna som får glädje av det. Därför har vi också väsentligt höjt barnbidraget, för att barnfamiljerna den vägen skall få ett stöd. John Andersson får inte glömma bort att vi har kvar mjölksubventionerna. Tidigare har kommunisterna sagt att de är nöjda med subventioner som uppgår till momsens belopp. Nu uppgår visserligen inte subventionerna till momsens belopp, men vi har ändå kvar två tredjedelar av subventionerna. De går till mjölk, vilket just barnfamiljerna har stor nytta av. Därför tycker jag inte att man har anledning att vara så missbelåten. Det är ändå något av en prestation att vi i detta svåra ekonomiska läge, med underskott och liknande, har kunnat bibehålla mjölksubventionerna. Det är åtminstone jag glad för. Till Lennart Brunander skulle jag vilja säga följande. Tidigare har man från centerns sida stått och berömt sig för sina många reservationer. Jag tycker faktiskt att dagens centerreservationer känns som en stilla sommarbris med tanke på stormen från jordbrukets sida utanför det här huset. Reservationerna innehåller verkligen inga stora och omvälvande förslag. Mycket av vad som krävs av socialdemokraterna, t.ex. ökade styrmedel, finns ju inte med i reservationerna. Därför tror jag inte att man kan tala om stora skillnader mellan oss. Man vill emellertid ”blåsa upp” en politisk skillnad för att inför jordbrukarna framstå som stora reformivrare. Jag tycker att man i dag kan slå fast att det råder en ganska stor överensstämmelse i vår syn på livsmedelspolitiken. Här har man också, enligt min mening, tagit ett bra steg mot en bättre livsmedelspolitik — inte bara mot en bättre jordbrukspolitik —, eftersom det har tagits in delar beträffande industri och handel. Det framhålls ju också att man skall gå vidare på den vägen. Dessutom har man ju försökt beakta hälsosynpunkterna. I de fortsatta förhandlingarna kommer också detta med i större utsträckning. Herr talman! Till slut vill jag yrka bifall till reservationerna nr 14,28 och 29 samt avslag på de övriga reservationerna.

Herr talman! Reservation 42 grundar sig på en motion som lagts fram av tre moderater. Det är en gemensam moderatoch centerreservation. I motionen har vi uttalat vår förvåning över att utredningen om jordbruksoch livsmedelspolitiken nästan helt förbigått fisket, både fisken som födoämne och fisket som en tillgång från beredskapssynpunkt. I propositionen ägnas fisket några allmänna fraser. Man har på det hela taget inte tagit upp fisket från beredskapssynpunkt. Jordbruksministern har tydligen slagit sig till ro med de trösterika ord utredningen levererat. Den utgår ju ifrån att allting ordnar sig. Så här sorglöst uttalar sig utredningen om problemen i samband med att fiskare inkallas till beredskapstjänstgöring. Jag citerar. ”Vid mobilisering kommer vissa av de yngre fiskarna att inkallas till det militära försvaret. Då fisket försvåras genom att fiskevattnen blir färre och svårtillgängligare samt att fiskefartyg tas ut för marina behov, bedöms inkallelserna av de yngre fiskarna inte som något stort problem.” Jordbruksministern, som liksom jag har upplevt ett krig med fem års avspärrning, borde veta bättre än utredningen och tagit saken mera på allvar. Låt mig erinra om att åren 1940-1945 var samtliga länder runt oss i krig eller ockuperade. Skagerrak var avspärrat av två minbälten, men ändå pågick fisket under hela kriget i Kattegatt, Skagerrak och ända ut i Nordsjön. Men, herr talman, det kostade mycket. 91 västkustfiskare fick sätta livet till och 31 västkustsfiskebåtar sänktes av ubåtar, torpeder och minor. Ett stort antal båtar blev beskjutna, men utan att sjunka, och ett tiotal blev minsprängda, men kunde klaras i land. Vid ett tillfälle uppbringades tio svenska fiskebåtar. Besättningsmännen fördes till tysk hamn och fick tillbringa flera månader mer eller mindre som fångar, innan de släpptes. De kan fira ett jubileum i dag: de kunde angöra hemmahamnen på svenska flaggans dag 1941. Berättelsen kunde göras lång när det gäller fiskets roll vid ofred och avspärrning, men jag har bara med några axplock velat påminna om hur det var för att därmed kanske bättre kunna framhäva betydelsen av att fisket planeras under fredstid, som man gör när det gäller jordbruket. Vad säger då utskottet? I avsnittet Kost och hälsa tar man upp yrkandet i motion 3092, där det hemställs att riksdagen gör ett särskilt uttalande om fiskets betydelse som livsmedel. Så här skriver utskottets majoritet: ”Även utskottet anser att fisk utgör ett värdefullt inslag i kosten. Detta konstaterande stämmer överens med de nyss angivna kostrekommendationerna. Något sådant särskilt påpekande härom från riksdagens sida som motionärerna efterlyser finner utskottet emellertid inte nödvändigt.” För utskottets majoritet är det tydligen självklart vad vi påpekat i motionen. Ingen där tvivlar på att fisk är nyttigt och hälsosamt, och jag noterar detta med tillfredsställelse. Jag hoppas att min uppfattning av utskottets uttalande är riktig. Det vore nästan värt en helsidesannons som fiskreklam. Sämre och mindre uppmuntrande är utskottsmajoritetens uttalande när det gäller motionens första att-sats, där det hemställs att fisket skall ingå i beredskapsplaneringen på samma sätt som jordbruket. Utskottets majoritet säger sig inte ha tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till fisket som beredskapsresurs. Det har inte regeringen heller, och jag menar att man borde skaffa sig ett sådant underlag. Men utskottets majoritet är förhoppningsfull, ty enligt dess mening förutsätts, heter det, att de försörjningsansvariga myndigheterna utan särskilt påpekande härom har sin uppmärksamhet riktad även på fiskets möjligheter härvidlag. Det är att vara optimistisk i överkant, och jag tror inte alls att de försörjningsansvariga riktar sin uppmärksamhet på fisket. Det är så därför att det inte finns något intresse hos regeringen och inte heller hos majoriteten i utskottet. Jag beklagar att det är så. Fisket är för ett land som Sverige med sin långa kust mycket intressant och betydelsefullt ur flera aspekter. För det första är fisket viktigt från försvarssynpunkt. Jag konstaterar att marinen under förra världskriget tog ett sextiotal av de bästa fiskebåtarna för sitt behov. Behovet är inte mindre i dag, troligen större. Marinen är säkert mera utarmad på minsvepare nu än den var 1940, och båtarna behövs i högre grad för ubåtsjakt, då marinen saknar både fartyg som är lämpade för ubåtsletning och personal som har vana och kunnighet att hantera sökarinstrumenten. Detta har däremot fisket. Såvitt jag känner till har inte marinens ubåtsletare hittat en enda ubåt. De hittade inte ens den som stod högt på grund i Karlskrona skärgård, utan det gjorde en fiskare. För det andra är det fiskets möjlighet att skaffa mat. Genom att använda mer fisk till människoföda i stället för till djurföda finns det möjlighet att i en situation där det råder brist på mat bättre ta till vara det som produceras. Fisk och musslor som proteinkälla kan i en sådan situation få stor betydelse. För det tredje vill jag peka på möjligheten att använda våra fiskebåtar för transporter av gods och även av människor. Jag vet inte hur många människoliv, som våra fiskare räddade undan Gestapo genom direkta transporter från bl.a. Danmark och genom det samarbete som fanns mellan danska och svenska fiskare. Våra kolleger i Danmark och Norge räddade ännu flera, och de norska fiskarnas människotransporter mellan Norge och England hade stor betydelse. Låt mig nämna namn som Shetland Larsen för att ta en av de många. Utredningens tal om övergång till kustnära fiske får inte tas på allvar, eftersom vi då inte har vare sig båtar eller kunnigt folk för havsfiske och försvar. I planeringen för fisket som beredskapsresurs bör man se över det som jag har berört i mitt anförande. Men jag anser också att fisket i sjöar och vattendrag bör planeras och under fredstid utvecklas, då det är en tillgång inte bara i ett läge, då det råder brist på mat, utan skapar lönsam sysselsättning och ett bättre utnyttjande av våra vatten även i fredstid. Det bör också ses till att det finns småbåtsvarv och redskapstillverkare. Det finns säkert många fler saker att beakta, men jag hoppas att jag genom mitt inlägg har väckt den uppmärksamhet som näringen förtjänar, till gagn för dem som har fisket som yrke, men också till gagn för hela vårt land. Vi moderater, som tillsammans med centern reserverat oss till förmån för yrkandet i motion 3092 att fisket skall beredskapsplaneras på samma sätt som jordbruket, kan inte acceptera den nonchalans som kommer till synes i propositionen och betänkandet, och jag yrkar därför bifall till reservation 42. Jag har också en reservation tillsammans med centern beträffande konsumentdelegationen, reservation 39, som jag också yrkar bifall till.

Herr talman! Under de år som jag har varit borta från denna kammare och istället försökt att försörja mig som jordbrukare har jordbruksdebatten inte nämnvärt förändrats. Mycket av den är tyvärr en lek med ord. Jordbruksministerns inlägg här i kammaren för en stund sedan gav belägg för det. Han hävdade att socialdemokraterna inte har uppfattningen att åkermark skall läggas igen. Man ställer inte upp på de bedömningar i livsmedelskommittén som innebär att vi har 300 000 hektar åker för mycket. Vad man gör är att man accepterar ett låt-gå-alternativ, som i nuvarande läge leder åt samma håll. Jordbruksministern talade vackert om välfärdsstaten, ett resonemang som jag gärna ansluter mig till. Men tyvärr har det blivit så i det här landet att många av oss jordbrukare under senare år inte upplevt oss ha en jämbördig plats i denna välfärdsstat. I propositionen om jordbrukspolitiken används för första gången begreppet livsmedelspolitik. Detta borde i och för sig vara historiskt. Tyvärr är det så att när detta begrepp nu används i stället för jordbrukspolitik är det redan föråldrat. Livsmedelsproduktion är nämligen inte i dag och än mindre i framtiden den enda produktionen i jordbruket. Socialdemokraterna tror kanske inte på detta, även om de har sagt sig göra det, för då hade de kanske inte använt begreppet livsmedelspolitik. Uppgifter som att producera råvaror för energioch industrisektorerna kommer att bli alltmer betydelsefulla. Dessutom finns — och har funnits länge — en anknytning till andra politiska områden: miljö-, regional-, skogs-, naturresurspolitik m.m. Detta påtalar vi från centerpartiet i reservation 5. Jag skulle, herr talman, mycket kort vilja skissa en målsättning för de areella näringarna. Som utgångspunkt för en sådan målsättning krävs en ekologisk grundsyn med en helhetssyn på förhållandet natur-människasamhälle. Sett från naturens utgångspunkt är jordbrukets viktigaste uppgift att bevara resursbasen för produktionen intakt. Detta blir så mycket viktigare i en tid då de ändliga resurserna börjar sina och användningen av dessa begränsas av de miljöstörningar som en ytterligare användning innebär. En annan viktig uppgift för jordbruket är att bevara miljön. Det gäller både att begränsa föroreningarna i mark, vatten och luft och att bevara en god landskapsmiljö. Vårt öppna kulturlandskap utgör i detta sammanhang en omistlig tillgång för vårt land och hela vårt folk. Sett från människans utgångspunkt har jordbrukspolitiken en grundläggande uppgift i att lägga basen för ett decentraliserat samhälle och en livskraftig landsbygd. Detta har stor betydelse för de människor som har sin utkomst på landsbygden och för deras livskvalitet, men det har också betydelse för hela det svenska samhället, som därmed får tillgång till en vederkvickande rekreationsmiljö. Det finns en positiv växelverkan mellan en decentraliserad turism och livskraftiga landsbygdsmiljöer som aldrig kan ersättas med storhotell eller stugstäder i ödemarken. Jag skulle gärna vilja ta upp frågan om matmoms och ekonomi för konsumenter och producenter, men eftersom den frågan skall diskuteras i samband med behandlingen av propositionen om jordbruksprisregleringen väntar jag med det tills den debatten kommer upp här i kammaren. Sett från samhällets utgångspunkt är de regionaloch sysselsättningspolitiska och de ekonomisk-politiska aspekterna viktigast. Regionalpolitiken har jag redan litet grand berört. I livsmedelskommitténs betänkande anförs att samhällskostnaden för jordbrukets s.k. överskottsproduktion på litet längre sikt skulle vara i storleksordningen 2,5-2,8 miljarder. Den uppskattningen kommer man fram till genom att bedöma produktionsfaktorernas alternativvärde. Arbetskraft och kapital skulle ge så mycket mer i industrin. För det första vill jag fråga — även om jag i och för sig känner till svaret, som har lämnats flera gånger: Hur skall åkermarken användas? Skall den planteras med skog, eller vill ni rekommendera något annat? För det åndra: När var arbetskraftsbrist anledning till en utebliven industriexpansion? Arbetslösheten har ju ökat samtidigt som industriinvesteringarna har varit svaga. För det tredje: När var kapitalbrist anledningen till brist på industriinvesteringar? Företagens likviditet har ju ökat samtidigt som industriinvesteringarna har minskat. Nej, i verkligheten är det nog så att industrisatsningar bestäms av lönsamhet, ränteläge och marknadssituation — inte av om det finns ytterligare ett antal friställda bönder på arbetsmarknaden. Jag vill alltså hävda att socialdemokraternas tal om överskottskostnader ur samhällsekonomisk synpunkt är felaktigt. Vi har i Sverige god brukningsvärd åkermark, som investeringar och människor är knutna till. Dessa produktionsfaktorer nyttjas sannolikt bäst där de är. Annars riskerar de att bli helt överflödiga. Sådana överflödiga produktionsfaktorer har vi alldeles tillräckligt av i det svenska samhället. Det viktigaste nu är att vi låter jordbruket leva. Varje politiskt beslut som leder till att den framtida produktionspotentialen begränsas är ett brott mot framtiden. Det råder i princip enighet om att balans mellan produktion och konsumtion skall råda i fråga om animalier. Enligt vår mening måste detta innebära att konsumtionen fortlöpande skall täckas av färska livsmedel. För att möta vissa säsongvariationer i produktion och konsumtion måste därför produktionen vara något större än konsumtionen. Det är förvånande att utskottets majoritet inte har kunnat biträda denna ståndpunkt. Animalieproduktionen är särskilt viktig för jordbrukets bevarande i våra skogsoch mellanbygder — just de bygder som hotas av åkernedläggning och där, utan djurdrift, landskapet riskerar att buska igen. Jag yrkar bifall till reservation nr 10. Tankarna i propositionen och i betänkandet om ökning av sockerimporten och minskning av sockerbetsodlingen måste avvisas. Vi i centerpartiet anser att sockernäringsutredningens förslag och remissyttrandena över dem utgör tillräcklig grund för förslag rörande den framtida sockerproduktionen — någon ytterligare utredning behövs inte. Jordbruksministern överväger uppenbarligen också en minskning av fabrikspotatisodlingen på grund av konkurrens från andra produkter då det gäller spritoch stärkelsetillverkning. Även detta måste avvisas. Tvärtom kan dessa produktiva grödor — sockerbetor och potatis — i framtiden ge viktiga bidrag till energiförsörjningen och ersätta fossilbränsle. De är även en mycket viktig sysselsättningsfaktor både inom jordbruket och inom industrin i Kristianstadsområdet, som jag representerar. Jag yrkar bifall till reservation 12. Det är angeläget att man kommer till skott när det gäller att ta politiska beslut som påskyndar sådan alternativ åkeranvändning att importerat proteinkraftfoder och importerat fossilbränsle kan ersättas i ökad omfattning. Beslut om produktion av etanol ur spannmål eller sockerbetor skulle vara ett led i båda dessa strävanden. Vi anser att det nu finns underlag för principbeslut. Ytterligare utredning innebär en förhalning av frågan och bör avvisas. Det finns även anledning att öka intresset för andra energigrödor och för produktion av fiberråvara och råvara för biokemisk industri. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 15. Avslutningsvis vill jag, i anslutning till vår reservation 44 som gäller de hårt skuldsatta jordbruksföretagen, ta upp jordbrukets rationalisering. I reservationen föreslår vi att de 40 milj.kr. som utskottets majoritet nu vill anvisa skall användas för att förlänga räntestödet. Samhället har ett stort ansvar, därför att lantbruksnämnderna har ofta medverkat till de kostnadskrävande rationaliseringar som har lett till en hög skuldsättning, som i nuvarande ränteläge är svår att klara av. Vi noterar med tillfredsställelse att utskottet i sin helhet numera stöder en satsning på familjejordbruket. Det krävs emellertid mer än ord — det krävs även ekonomiska resurser. Därtill är det nödvändigt att vi aktivt motverkar en fortsatt övergång till stordrift och industrialisering av produktionen. Det är enligt min mening angeläget med politiska åtgärder som underlättar bevarandet och tillskapandet av små deltidsjordbruk och fritidsjordbruk för att boendet på landsbygden skall bevaras och öka. Jag hänvisar till vårt särskilda yttrande nr 2. Herr talman! Eftersom det i dag inte är troligt att människor, kapital och mark i jordbruket gör bättre nytta någon annanstans skall vi se till att nyttja dem där de finns.
Herr talman! Karl Erik Olsson ställer frågor till oss socialdemokrater om hur vi tycker att jordbruksmarken skall användas. Jag vill kasta bollen tillbaka till honom och säga att vi anser att näringen själv skall diskutera och komma fram till hur marken skall användas. Därför vill vi gå in med ett stöd under ett visst antal år, för att ge möjligheter till en omställningsperiod. Det har i utredningen, i propositionen och i utskottsbetänkandet talats mycket om hur jordbruksråvaror kan användas för tekniskt bruk och hur jordbruket skall stimuleras att börja med nya produkter osv. Det finns alltså oerhört mycket att diskutera. Som jag ser det, som ledamot i en del regleringsföreningar, negligeras överskottsproblemet för mycket. Jordbrukarna tar inte detta problem på allvar, utan de fortsätter att producera och finner nya sätt att kringgå bestämmelserna. Det är oerhört bekymmersamt, därför att det förorsakar såväl jordbruket som samhällsekonomin stora kostnader. Därför måste det föras en seriös diskussion om hur åkermarken skall användas och hur animalieproduktionen skall förändras så att den blir mera lönsam. Man måste undvika att regleringsföreningarna hamnar i en konkurssituation, som de nästan gör för närvarande. Vid dessa diskussioner måste man komma fram till konstruktiva förslag, som innebär att det blir en bättre balans i produktionen men att jordbrukarnas lönsamhet ändå inte drabbas så hårt. De belopp som vi från socialdemokraternas sida har gått med på att bevilja är avsedda för att hjälpa jordbrukarna till en sådan här diskussion och för en omställningstid. Jag tror inte att det är kapitalbrist och liknande som hindrar jordbruket från att i dag förändra sin produktion, utan jordbruket har i stället låst sig för hårt i viss produktion. Jordbrukets främsta uppgift är att producera livsmedel, men jordbruket måste i fortsättningen sätta många fler strängar på sin lyra. Det skulle vara mycket skönt om näringen ville ta på sig ansvaret, att vara med i denna diskussion och att medverka aktivt. Jag vet att man inom lantbruksuniversitetet arbetar mycket intensivt med dessa frågor och har många förslag att komma med. Det är emellertid mycket viktigt att förslagen verkligen förankras i näringen, så att inte lång tid förflyter från det att de nya forskningsresultaten kommer och till dess att de kan börja tillämpas. Jag vill, som sagt, kasta bollen tillbaka till Karl Erik Olsson som representant för jordbruksnäringen: Försök medverka till att starta en seriös diskussion och till att jordbruket snarast möjligt åtgärdar sin överproduktion! När det gäller sockerbetsodlingen vill jag bara säga att minskningen av arealen faktiskt har skett genom överenskommelser med betodlarna. Därför tror jag att den är riktig.
Herr talman! Grethe Lundblad talar vackert om den alternativa användningen av åkerareal. Om man lyssnar till vad vi här säger — jag anlade några synpunkter och presenterade några idéer i mitt anförande — förefaller det som om vi har samma uppfattning. Det som utgör skillnaden i sak är uppenbarligen att vi när vi kommer med förslag till konkreta åtgärder — det som i dag ligger närmast ett konkret beslut är frågan om etanolframställningen, men framöver kan väldigt många andra saker bli aktuella — snabbt vill ha ett ställningstagande. Vi menar nämligen att det finns underlag för ett sådant i det här fallet. Men från regeringens sida och från socialdemokratiskt håll över huvud taget vill man bara vänta. Det är det som markerar skillnaden. Vidare vill jag framhålla att jag inte framställde min fråga direkt till Grethe Lundblad utan frågan riktades till vem som helst av dem som företräder socialdemokratin. Det gäller här inte bara markanvändningen utan också den alternativa nyttan när det gäller det kapital och den arbetskraft som i dag finns inom jordbruket. Frågan är om man långsiktigt verkligen vågar tro på det värde som anges i LMK. Jag har inte hört någonting om den saken. Det skulle vara mycket intressant att få veta hur det förhåller sig. Personligen vågar jag inte tro att det finns en möjlighet till ett effektivt utnyttjande. Det finns ju en arbetskraftsreserv och en hög likviditet på andra områden inom näringslivet som det skulle vara bättre att utnyttja inom jordbruket.
Herr talman! Redan i dag har ett stort antal jordbrukare mycket stora inkomster vid sidan av jordbruket. Redan i dag är situationen den att arbetskraften inom jordbruket utnyttjas även på andra områden. Ändå hinner man ta itu med sitt jordbruk. Därför tror jag inte att man skall dra så skarpa gränser som man många gånger gör. Den här frågan togs upp i LMK just därför att man skulle få en samhällsekonomisk bild av situationen. När det gäller etanolframställningen skulle jag bara vilja säga att jordbruksministern redan har redogjort för denna. Orsaken till att man vill utreda frågan är i och för sig inte att man betvivlar att det går att åstadkomma en spannmålsproduktion inom jordbruket utan orsaken är att man vill veta på vilket sätt denna produktion kan nyttiggöras i fråga om bensinhanteringen. I det avseendet finns det en stor osäkerhet. Man måste alltså först vara helt klar över att ämnet verkligen kan ersätta bensin. Vidare måste hela verksamheten ligga i linje med den energipolitik som vi har i det här landet.
Herr talman! Såvitt jag förstår ifrågasätter Grethe Lundblad, liksom jag, alternativvärdet när det gäller den arbetskraft och det kapital som så att säga är låst inom jordbruket. Det är en intressant upplysning. I så fall uppgår nettokostnaden för samhället inte alls till det belopp som nämnts här i debatten och i så fall är det inte särskilt farligt om det kostar några hundra miljoner mera -— eller vilket belopp det nu rör sig om — att få till stånd en sådan här produktion. Nationalekonomiskt blir det ändå ett plus, och det kan ju vara av värde.